Fru talman! Herr Pettersson i Västerås har frågat utrikesministern om han avser att vidta åtgärder för att hindra att kärnvapenbärande fartyg besöker svenska hamnar. Efter överenskommelse med utrikesministern besvarar jag frågan. Utländska örlogsfartyg får inte besöka svenska hamnar utan tillstånd av regeringen. Framställning om sådant tillstånd görs på diplomatisk väg. Militära myndigheter lämnar sin bedömning om det är möjligt och lämpligt att motta besöket med hänsyn till navigatoriska förutsättningar, hamnresurser, värdskap m.m. Den politiska bedömningen görs naturligtvis av regeringen. Besöken sker vanligen inom ramen för den utväxling av örlogsbesök som sedan gammalt sker mellan vänskapligt sinnade nationer. Enligt praxis vid besök av örlogsfartyg behöver gästande nation inte lämna uppgift om vilka vapen fartyget medför men kontroll av detta sker regelmässigt inom försvarsdepartementet med hjälp av tillgängliga publikationer. Den internationella kunskapen om förekommande vapen är sådan att säkerhetsbedömning kan göras om man vet typnamn på vapnen. Hittills har inget fartyg nekats att besöka Sverige på grund av de typer av vapen som medförts ombord. I de fall kärnvapen medförts har dessa vapens s.k. stridsdelar innehållit en ringa mängd uran eller och en explosion kan inte utlösas ens som en sekundäreffekt vid brand, Torsdagen den kollision eller annan olyckshändelse. 14 november 1974 Jag följer noggrant frågorna om säkerhetsaspekter vid besök i Sverige
Fru talman! Jag tackar för svaret. Min fråga är föranledd av det amerikanska flottbesöket i Göteborg helt nyligen. Det fanns uppgifter i pressen om att fartygen skulle vara utrustade med kärnvapen, och det oroade — med all rätt — befolkningen i Göteborg. Oron blev inte mindre då man inte kunde få ett klart besked, vare sig från befälet på båtarna eller från ansvariga myndigheter här i landet. Hela frågan mörklades mer eller mindre, och sekretessen var total. Den typ av fartyg det gällde ingår i en grupp kallad DDG-klassen i den amerikanska krigsflottan och är kärnvapenbestyckade. Det har också framgått vid kongressförhör i USA att kärnvapenbestyckade fartyg inte lastar ur sina kärnvapen innan de anlöper främmande hamnar. Jag vill nu ställa frågan till försvarsministern, om han i dag kan ge ett klart besked huruvida dessa fartyg var utrustade med kärnvapen eller inte, oavsett graden av kärnvapen. Det är framför allt två spörsmål som i detta sammanhang har stor principiell betydelse. För det första måste Sverige hålla starkt på sin neutralitet och på sitt principiella avståndstagande från kärnvapen. Som en del av en kärnvapenfri zon, vilket återigen aktualiserats av vårt broderland Finland, bör Sverige inte under några som helst omständigheter tolerera kärnvapen inom sina gränser. För det andra måste noga beaktas den olycksfallsrisk som kan föreligga och de konsekvenser en olycka skulle få. Det senare är inte minst viktigt eftersom brandchefen i Göteborg inte hade fått några som helst instruktioner, om en brand eller en olycka av annan art skulle ha hänt. Jag betecknar det som mycket oroväckande att ingen ansvarig myndighet tog till orda och skingrade mystiken kring de två amerikanska krigsfartygens besök i Göteborg, men jag utgår från att försvarsministern ger ett klart besked här i dag. Slutligen vill jag också ställa en annan fråga: Delar försvarsministern uppfattningen att Sverige som en del av en kärnvapenfri zon inte under några som helst omständigheter skall tillåta kärnvapen inom sina gränser?
Fru talman! Av vad jag redan sagt framgår att det är säkerhetsfrågorna som här är av den största betydelsen. Om det hade funnits kärnvapen ombord på ifrågavarande fartyg skulle ändå inte säkerheten på något 17 sätt ha äventyrats. Jag hänvisar där till de besked jag gav i mitt svar. Men vi efterfrågade inte — som vi annars gör — huruvida man hade sådana vapen ombord i detta fall. Jag kan därför inte ge något svar på den punkten. Men frågesvaret skall tolkas på det sättet att vi har bedömt detta fall så att det inte på något sätt har hindrat oss från att fullfölja vår neutralitetspolitik — eller vad det nu var som herr Pettersson i Västerås antydde. Det finns ingenting som gör det nödvändigt att gå in på sådana funderingar i detta sammanhang. Jag kan sålunda inte ge något svar på frågan huruvida det fanns sådana vapen ombord. Däremot kan jag säga att om så hade varit fallet var riskerna ändå inte av det slaget att det hade funnits anledning att av det skälet avvisa fartygen.
Fru talman! Försvarsministern kan inte ge något klart besked om huruvida man hade kärnvapen ombord i nämnda fartyg, och låt mig då ställa en annan fråga: Kan försvarsministern utesluta att man inte hade några kärnvapen ombord? Låt mig sedan återgå till den principiella frågan. Jag har för mig — och försvarsministern kan ju korrigera mig om jag har fel — att det finns en lag här i landet från 1966, den s.k. tillträdeskungörelsen, som kräver godkännande av svensk myndighet innan utländskt fartyg får lägga till i svensk hamn. På UD har man sagt att såvitt man vet har inget kärnvapenbestyckat fartyg besökt svensk hamn, men man säger samtidigt att någon kontroll inte har förekommit. Jag tycker det är oroväckande att frågor av så allvarlig art behandlas så slentrianmässigt. Jag vill därför fråga om försvarsministern anser att detta är en tillfredsställande vakthållning och kontroll av försvarsmyndigheterna? Det är som sagt mycket oroande att inte få något klart besked på dessa punkter.
Fru talman! Herr Pettersson i Västerås blandar tydligen samman två saker. De bestämmelser som herr Pettersson åberopar avser fartyg som framdrivs med kärnkraft, och det är ju en helt annan utgångspunkt. Och där har vi det förbehållet att frågan om tillträde måste prövas i särskild ordning. Men det är som sagt något helt annat än vad det här rör sig om, nämligen att det i fartygets bestyckning ingår stridsspetsar försedda med någon form av kärnladdningar. Det är så små mängder det rör sig om i sådana sammanhang att det från säkerhetssynpunkt inte kan ha någon som helst betydelse. Därför kan jag inte heller ge något svar på den framställda frågan. Jag kan inte garantera att det inte har förekommit sådant, men jag kan garantera att det från säkerhetssynpunkt inte har funnits någon anledning att företa något ingrepp i detta fall.
Fru talman! Jag tycker ändå att denna fråga inte är tillräckligt utredd. Om det förhåller sig så som försvarsministern säger, att det från säkerhetssynpunkt inte föreligger någon fara, varför informerades inte då brandchefen i Göteborg om detta förhållande? Han har enligt en tidningsintervju sagt att han inte har fått några som helst instruktioner om huruvida fartygen var bestyckade eller inte. Och kan man helt utesluta olycksfallsrisken? Det finns ju en rad exempel på olyckshändelser med atom-, vätebomboch kärnvapenstridsspetsar som inträffat runt om i världen under de senaste åren. Det är alltså ytterst allvarliga ting det här handlar om, och vi måste ovillkorligen försöka förhindra att olyckor av det slaget inträffar i vårt land.

Fru talman! Herr Mundebo har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att värnpliktiga och frivilliga skall få samma trygghet vid olycksfall som genom yrkesskadeförsäkring och trygghetsförsäkring tillkommer förvärvsarbetande vid yrkesskada. Gällande system för ersättning åt värnpliktiga m.fl. som skadas under tjänstgöring medför ett bra olycksfallsskydd för denna personal. Det särskilda olycksfallsskydd för värnpliktiga som vid sidan av militärersättningsförordningen finns sedan år 1969 omfattar emellertid endast skador som har inträffat efter år 1968. Det finns därför i dag ett antal personer som är mer eller mindre invalidiserade till följd av skador som de har ådragit sig under militärtjänstgöring och som inte har fått ersättning enligt de generösare grunder som tillämpas fr.o.m. år 1969. Jag har hos riksförsäkringsverket begärt uppgifter om sådana värnpliktiga som uppbär militärlivränta till följd av skada som ådragits före år 1969. Med ledning av dessa uppgifter har jag för avsikt att inom departementet utreda möjligheten att betala ut särskild ersättning i åtminstone vissa svåra äldre skadefall. Jag är medveten om att de trygghetsförsäkringar som herr Mundebo åsyftar kan innebära att en anställd i vissa fall har en större trygghet vid olyckor än värnpliktiga och frivilliga. I det värnpliktsprogram som regeringen presenterade häromdagen har därför som mål satts upp att värnpliktiga m.fl. som skadas i tjänsten skall, oavsett om staten är skadeståndsskyldig eller inte, få ersättning som om sådan skyldighet förelegat. Jag kan för dagen inte säga när detta mål kan förverkligas.

Fru talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden är bl.a. att de anställda på arbetsmarknaden under senare år fått en allt större trygghet — det har skett lagstiftningsvägen och avtalsvägen. Men de värnpliktiga och frivilliga inom försvaret berörs inte av dessa lagar och avtal. De har inte samma rätt att förhandla om sin trygghet. Det finns en militärersättningsförordning, som har flera svagheter. Nuvarande regler betyder, som försvarsministern också sade i sitt svar, att många värnpliktiga får ett otillräckligt skydd och kan få vänta länge på besked. Det finns skadeståndsfall som har fått vänta i åratal innan klarhet nåtts. Jag hoppas att försvarsministern på grundval av de uppgifter som kan komma in från riksförsäkringsverket gör det yttersta för att klara av de gamla, eftersläpande ersättningsfallen. Jag hoppas också att försvarsministern snart kan förverkliga värnpliktsprogrammets mål i detta avseende, nämligen att de värnpliktiga skall få en ersättning liknande den som utgår till de förvärvsarbetande. Olycksfallsriskerna inom försvaret är betydande. Det handlar här om unga människor som ännu inte fullföljt sin utbildning eller fått en anställning på arbetsmarknaden. Olyckor medför därför ofta svåra problem. Försvarsministern säger att han inte för dagen kan ange när värnpliktsprogrammets mål kan förverkligas. Jag är medveten om att det där finns många punkter som kan kosta rätt mycket pengar. Men denna punkt gör det inte statsfinansiellt. Däremot är den synnerligen betydelsefull för de värnpliktiga. Jag vill fråga: Är försvarsministern beredd att inom värnpliktsprogrammet prioritera denna för de värnpliktiga så betydelsefulla punkt?
Fru talman! Jag kanske allra först bör säga att skillnaden mellan vad som kan utgå enligt det särskilda olycksfallsskydd som infördes för de värnpliktiga för inte särskilt länge sedan och vad som kan utgå enligt avtal som de anställda har träffat dock inte är stor. Vi har gjort en analys, varvid det har visat sig att vid en invaliditetsgrad av 10 procent får den som har avtalad ersättning och är anställd 13 500 kronor, medan den värnpliktige i ett sådant fall får 15 000. Han får alltså något mera. Men om jag väljer fallet med en 2S-procentig invaliditetsgrad, får den som är anställd i försvaret enligt de avtalmässiga reglerna 40 000 kronor. Här får de värnpliktiga och frivilliga 37 500 kronor, alltså en ca 2000 kronor lägre ersättning. — Jag har velat nämna de här beloppen för att kammarens ledamöter inte skall få intrycket att det är en väldig skillnad dem emellan i fråga om trygghet. En annan sak som jag också kan peka på är att med det särskilda olycksfallsskydd som vi har ersättningen självfallet är begränsad men dock utgår med upp till 150 000 kronor. Efter hand som penningvärdet — Nr 122 förändras kan det naturligtvis finnas anledning att se över detta skydd. Torsdagen den Vi är alltså helt överens, och jag tycker inte det i och för sig finns — 14 november 1974 anledning att behålla några skiljaktigheter. Det faktiska förhållandet är —— att vi inom försvaret har legat före på detta område och har löst detta — Om åtgärder för att problem för de värnpliktiga enligt en särskild modell. Senare har för = undvika inkallelse handlingar förts för de anställda i övrigt, och man har kommit till en — av värnpliktiga med uppgörelse, som alltså i vissa avseenden råkar vara fördelaktigare men, psykiska besvär som jag sade, i andra avseenden kanske är något sämre. Men vi skall se till att vi får en likvärdighet i de här fallen.
Fru talman! Jag medger gärna att det inte är någon enorm ekonomisk skillnad i sådana exempel som dem försvarsministern tog upp, men det är dock en ekonomisk skillnad, och den är särskilt betydelsefull när det gäller unga människor som ännu inte har fått fast anställning ute på arbetsmarknaden. Det finns — detta medger ju också försvarsministern i sitt svar — en rad fall från 1960-talet eller ibland ännu tidigare som ännu icke är färdigbehandlade och avgjorda enligt de generösare grunder som gäller under senare år. Jag tar emellertid fasta på de positiva inslagen i försvarsministerns svar och väntar mig att någonting positivt kommer att hända rätt snart.

Fru talman! Herr Petersson i Röstånga har frågat mig, om jag avser att skärpa inskrivningsförfarandet för att undvika inkallelser av värnpliktiga med psykiska besvär. Det nya inskrivningssystemet, som infördes hösten 1969, har bl.a. medfört väsentlig förbättring av möjligheterna att tidigt upptäcka psykiska störningar av den art att de kan medföra problem under militärtjänstgöringen. Numera får alla samtala med en psykolog vid inskrivningsprövningen. I de fall samtalet utvisar att särskilda svårigheter kan vara att förvänta remitteras den värnpliktige för undersökning av den psykiater som finns vid inskrivningscentralen. På detta sätt upptäcks flertalet problem av den art att tjänstdugligheten kan ifrågasättas. I en del fall uppstår psykiska störningar sedan den värnpliktige vistats en tid i den nya miljön. Det är utomordentligt svårt att i förväg så i detalj klarlägga alla faktorer att varje fall av störningar kan förutses. 21 När de uppstår har förbandsläkarna möjlighet att remittera den värnpliktige till psykiater. Jag kan vidare nämna att viss försöksverksamhet pågår för att ytterligare förbättra situationen för de värnpliktiga som får problem av psykisk eller social natur. Försöken innebär bl.a. att vid vissa förband en psykolog, psykiater och personalvårdskonsulent står till förfogande när problem uppstår för de värnpliktiga. Resultatet av dessa försök kommer att sammanfattas i en rapport som jag kommer att få i vår. Vad jag här har redovisat klargör att de av herr Petersson aktualiserade frågorna redan är uppmärksammade av berörda myndigheter.

Fru talman! Anledningen till min fråga är oroväckande uppgifter från en del förband, där man för varje år måste hemförlova allt fler värnpliktiga på grund av att de har psykiska besvär. Detta måste jag ta som en signal till att inskrivningen måste förstärkas på något sätt. Jag menar då i första hand samtalen med psykiatriker. Anledningen till den beklagliga utvecklingen kan naturligtvis diskuteras. Värnpliktsverket menar att den moderna ungdomens psykiska stabilitet har minskat under de senare åren. Ungdomarna kommer direkt från skolan, där disciplinen har blivit sämre, och nutidens ungdom synes vara mer omogen än ungdomen tidigare har varit, menar man. Huruvida denna bedömning är riktig kan jag inte avgöra, men den står litet i motsatsförhållande till den bedömning vi har gjort i riksdagen när vi bl.a. har sänkt rösträttsåldern och myndighetsåldern. Oavsett vilken förklaringen kan vara, är det föga tillfredsställande att så många värnpliktiga med psykiska besvär inkallas. Jag är naturligtvis medveten om att man inte kan få fram alla vid själva inskrivningsförfarandet, men det borde vara en målsättning att sträva efter. Onödiga inkallelser av värnpliktiga med psykiska besvär är först och främst ett mänskligt problem, där man vållar dessa personer lidande genom att de tvingas rycka in till en militärtjänstgöring som de inte har några som helst möjligheter att kunna klara av. Men det är inte heller problemfritt för försvarsmakten när man måste hemförlova alltför många värnpliktiga under en period. Det gäller naturligtvis i huvudsak sådana förband som är baserade på att de värnpliktiga tjänstgör i yrkesbefattningar. Jag vill tacka försvarsministern för svaret, och såvitt jag kan förstå måste det innebära en kommande förbättring. Men jag vill fråga om den försöksverksamhet som pågår också innebär att man ger de värnpliktiga mer tid att tala med psykiatriker under själva inskrivningsförfarandet.
Fru talman! Först vill jag gärna deklarera att jag liksom herr Petersson i Röstånga finner det väldigt angeläget att ägna omsorg åt de värnpliktiga. Man kan kanske säga att vi inom försvaret har varit så intresserade av materielen och diskuterat den frågan så mycket att det finns all anledning - Nr 122 att diskutera det allra värdefullaste i sammanhanget — individerna. Herr Torsdagen den Petersson har säkert observerat att jag har vidtagit en rad åtgärder för 14 november 1974 att förbättra och förstärka de värnpliktigas situation. Den speciella fråga — herr Petersson har tagit upp är naturligtvis angelägen, och det är väldigt — Om åtgärder för att viktigt att komma till rätta med de här problemen. Det nya inskriv — undvika inkallelse ningssystemet går ut på att de mönstrande skall lämna uppgifter om av värnpliktiga med sig själva, sin situation, sina önskningar osv. Detta material kan ge oss = psykiska besvär bättre förutsättningar att placera de värnpliktiga på uppgifter för vilka de passar bäst. Detta nya system har lett till färbättringar. Avgångarna från krigsmakten — jag inräknar här även dem som överförts till handräckningstjänst — låg 1970-1971 vid hela 18,5 procent. Det var således nära var femte pojke på förbanden som antingen klassades till handräckning eller fick lov att resa hem för att återkomma ett annat år, om han inte blev helt befriad från tjänst. 1973-1974 var siffran Il,3 procent. Det är fortfarande mycket viktigt att siffran kan pressas ned, men den minskning som skett är ändå ett uttryck för att det nya systemet verkar i rätt riktning. Jag har inga fullständiga uppgifter om det antal värnpliktiga som haft mentala sjukdomar eller nervösa besvär. Men det rör sig om en stor del av de värnpliktiga. År 1972-1973 var det hela 55 procent. Den siffran hade 1973-1974 gått ned till 49,9 procent. Även där ser det alltså ut att vara en utveckling i rätt riktning.
Fru talman! Jag tackar försvarsministern för detta kompletterande svar som visar att det har blivit bättre när det gäller värnpliktiga med psykiska besvär. Man har alltså redan på ett tidigt stadium fått bort många. Men faktum är att detta fortfarande är ett stort problem. Jag har fått uppgift från ett förband att man där under 1974 fram till oktober månad måst hemförlova nästan en hel pluton. Detta är naturligtvis i sig mycket besvärande. Såvitt jag förstår är samtalet med psykiater under inskrivningsförfarandet alldeles för kort. Det gäller vissa värnpliktiga, och man har en genomsnittstid på maximalt fyra minuter. Det räcker definitivt inte till.
Fru talman! Ett sådant genomsnittstal kan naturligtvis ge sken av att den tid som står till förfogande vid inskrivningarna är mycket kort. Men herr Petersson i Röstånga avsåg väl också möjligheterna för värnpliktiga att under tjänsten få tillfälle till samtal om sin situation. I detta avseende har vi, som jag sagt, vid en rad förband satt i gång en försöksverksamhet. Meningen är att vi i denna verksamhet skall ha specialister som kan samtala med pojkarna. Det är klart att det i första hand är befälet på kompaniet och plutonen som skall hjälpa till när det gäller personliga svårigheter, men när dessa inte orkar med detta är det en mycket stor 23 Nr 122 tillgång att man har en fackman som hjälper till. Vi har alltså försök Torsdagen den i den riktningen, och jag tror för egen del att det blir nödvändigt att Jå november 1974 vi förstärker den sidan av välfärden inom militärtjänsten.
heter att bereda Fru talman! Låt mig till sist säga att jag är medveten om försvarsnyutexaminerade ministerns intresse för de värnpliktiga, och jag hoppas och tror att denna juris kandidater försöksverksamhet skall leda till åtgärder som kan bidra till att minska tingsmeritering antalet inskrivna med psykiska besvär.

Fru talman! Herr Lidgard har frågat mig vilka åtgärder som planeras för att bereda nyutexaminerade juris kandidater ökade möjligheter till s.k. tingsmeritering. Så sent som den 1 januari 1973 genomfördes en reform av notarietjänstgöringen som bl.a. syftade till att bereda flera nyutexaminerade juris kandidater möjligheter till sådan meritering. När det gäller antalet notarieplatser vid tingsrätterna vill jag vidare erinra om att behovet av tingsnotarier årligen prövas i samband med budgetbehandlingen och att behovet däremellan fortlöpande prövas av hovrätterna som har befogenhet och resurser att inrätta de extra notarietjänster som anses behövliga. Antalet tingsnotarietjänster har ökat från sammanlagt ca 460 i hela landet budgetåret 1965/66 till ca 615 innevarande budgetår. Genom reformen den 1 januari 1973 kan antalet notarieplatser utanför tingsrättsorganisationen, i första hand hos länsstyrelser, åklagarmyndigheter och polismyndigheter, beräknas ha ökat med närmare 100.

Fru talman! Jag ber att få tacka justitieministern för det kanske rätt långa svaret på en enkel fråga. Tyvärr är den korta konklusion man kan dra av svaret att det inte planeras några åtgärder för att öka möjligheterna till sådan här meritering. Jag tycker att det är beklagligt. Justitieministern kommer med stenar i stället för bröd till de många juris studerande och juris kandidater som hoppas på tjänstgöring. Det är klart att det låter väldigt bra när man säger att vi innevarande budgetår har 615 tjänster och att man räknar med 100 tjänster av annat 24 slag som också kan leda till sådan meritering. Men situationen är ju den i dag att det inte är mer än 45 procent av de juris kandidater som «Nr 122 vill förvärva sådan Här meritering Te kan komma i åtnjutande av den. Torsdagen den Den konkurrenssituation man fått när många söker till ett begränsat antal 14 november 1974 tjänster och man låter betygen avgöra har lett till ett förryckande av LL studierna. De juris studerande inriktar sig litet snålt och ensidigt på sådana Om ökade möjligstudier som kan förväntas medföra någon halv poäng mer än man kanske = heter att bereda skulle få om man ägnade sig åt andra studier eller annan verksamhet nyutexaminerade som kanske inte direkt var av juridisk karaktär men ändå väldigt be = juris kandidater rikande när man befinner sig vid ett universitet. Jag tycker att det är — tingsmeritering beklagligt att det skall vara på det sättet. Sedan kan jag också säga att det inte bara är studenterna vid universiteten som lider av detta utan även universitetslärarna och kanske inte minst de som är examinatorer så där alldeles i slutet på en juris kandidatexamen. De lever ständigt under den pressen att en halv poäng mer eller mindre kan bli livsavgörande — det sista var kanske att ta till, men låt mig säga att det blir väldigt betydelsefullt för de juris studerandes yrkesval. Det är inte heller särskilt befrämjande för undervisningen att professorn — eller vederbörande lärare — så ensidigt skall behöva inrikta sig på den matnyttiga delen av undervisningen. Det är inte så bra som justitieministerns siffror antyder. De som ansvarar för de juris studerande och de unga juris kandidaterna har ju betraktat denna notariereform som ett fiasko. Man säger att man förgäves försökt att få kommundepartementet att öka antalet tjänster på länsstyrelserna. Jag vet att detta inte ligger under justitieministerns ansvarsområde. Under denna sista halva minut av min tid skulle jag vilja hemställa till justitieministern att han tar ett samtal med den kollega som har ansvaret för detta så att han ser till att det fungerar litet bättre när det gäller möjligheterna till den utbildning som kan ges via länsstyrelsen.
Fru talman! Jag delar väl herr Lidgards uppfattning att det är önskvärt att man gör allt vad som är möjligt för att bereda juris kandidater möjligheter till tingsmeritering. Givetvis har man undersökt alla möjligheter som står till buds.

Det kan också få konsekvenser för önskemålet att bredda verksamheten i tingsrätterna så att vissa arbetsuppgifter kan överföras på kanslipersonal. Det har diskuterats om man kan förkorta tiden för tingsmeritering, men det är inte heller önskvärt om man därmed riskerar att utbildningen inte ger det resultat man vill uppnå. Andra möjligheter har också varit föremål för diskussion. Herr Lidgard antydde till slut möjligheterna till utbytestjänstgöring vid länsstyrelserna. Jag skall gärna, herr Lidgard, tala med kommunministern för att utreda 25 heter att bereda nyutexaminerade juris kandidater tingsmeritering om det är möjligt att öka antalet tjänster där under de närmaste åren.
Fru talman! Jag är givetvis tacksam för det sista justitieministern sade. Men justitieministern har vid olika tillfällen, sin plikt likmätigt, diskuterat domarkarriären och domarkårens rekrytering. Jag har inte alltid gillat hans synpunkter, men det hör inte hit. Jag skulle vilja ta upp den här frågan från en annan utgångspunkt, där vår uppfattning kanske sammanfaller. På grund av de här betygsspärrarna till tingsmeritering är det många som utesluts. Det är inte säkert att de som har de höga betygen alltid blir de bästa domarna. Det finns t.ex. många juris kandidater, vilka praktiskt taget har bedrivit sina studier parallellt med yrkesarbete och på grund härav inte haft tid och möjligheter att blåläsa för att skaffa sig den där ödesdigra halva poängen till som kan behövas för att komma in på domarbanan. Därför tycker jag att det är angeläget att ta till vara alla möjligheter för att bereda så många som möjligt tingsmeritering eller notariemeritering. Alla som tar en juris kandidatexamen vill ju inte ha tingsmeritering eller notariemeritering. Jag tror inte att reserverna är uttömda utan att man kan bereda fler tillfällen till tingsmeritering. Jag skulle vilja hemställa att man ytterligare funderar på möjligheterna att öka genomströmningshastigheten.
Fru talman! Jag vill bara knyta en liten reflexion till det som herr Lidgard sade om att bereda människor som är ute i yrkeslivet och som samtidigt studerar möjlighet att tillgodoräkna sig den erfarenhet de därigenom förvärvar. Redan enligt de nuvarande reglerna kan notarienämnden ta denna hänsyn. Om det görs i dag i den utsträckning som herr Lidgard och jag skulle tycka vara önskvärt kan jag inte uttala mig om. Jag är naturligtvis positiv till att detta skall ses i den andan att ingen skall stötas bort från möjligheterna om han har andra kvalifikationer som kan tillgodoräknas honom i detta sammanhang.
Fru talman! Jag vill understryka att notariemeriteringen som vi vet inte bara är en ensidig plattform för domarrekrytering. Man har i vårt land uppfattningen att tjänstgöringen vid tingsrätterna eller i anslutning till dessa — vid åklagarmyndigheter, hos advokater etc. — är så värdefull för den fortsatta yrkesverksamheten för en juris kandidat att så många som möjligt bör beredas tillfälle att få den här utbildningen eller meriteringen. Jag skulle avslutningsvis vilja hemställa att man än en gång funderar ett litet slag på att öka genomströmningshastigheten.

svara dels herr Nyquists i kammarens protokoll för den 8 november in — Ang. flyttningen av tagna fråga, nr 334, dels herr Hjorths i kammarens protokoll för den — vissa målenheter 12 november intagna fråga, nr 335, och anförde: vid Uppsala läns Fru talman! Herr Nyquist har frågat mig om jag är medveten om att = norra tingsrätt ett inom justitiedepartementet fattat beslut att till den 1 januari 1975 flytta Uppsala läns norra tingsrätts målenheter från dess nuvarande lokaler till Uppsala tingsrätts lokaler kan komma att föregripa regeringens nyligen fattade beslut att vänta med ett slutligt ställningstagande till föreslagen sammanslagning av de två tingsrätterna till den 1 januari 1977, dvs. i praktiken verka i riktning mot en sådan sammanslagning. Herr Hjorth har frågat om den omflyttning av de tre domsagornas kanslilokaler i Uppsala som aviserats till nyår utgör ett hinder för att Uppsala läns norra domkrets får bestå som självständig enhet. Jag ber att få besvara de båda frågorna i ett sammanhang. De framställda frågorna ger mig anledning till vissa klarlägganden. Enligt tidigare beslut av regeringen skulle Uppsala läns norra tingsrätt upphöra den 1 januari 1975. Denna tidpunkt framflyttades genom beslut den 30 oktober i år till den 1 januari 1977. Detta har jag anmält i proposition angående vissa domartjänster som bordlades i riksdagen den 8 november i år. I samma proposition anmälde jag också att jag ämnar föranstalta om en kompletterande domkretsutredning beträffande det område som omfattas av Uppsala domsaga och Uppsala läns norra domsaga. Uppsala tingsrätt har i år tagit i anspråk nya lokaler som på grund av det tidigare beslutet rörande Uppsala läns norra tingsrätt iordningställts för en större verksamhet än Uppsala tingsrätts. Lokalerna i det nya huset är därför för närvarande delvis outnyttjade. Påståendet i herr Nyquists fråga att det fattats ett visst beslut inom justitiedepartementet om lokalflyttning i Uppsala är inte riktigt. Representanter för departementet presenterade vid sammanträde den 6 november i år med personalen vid tingsrätterna i Uppsala ett inom departementet upprättat förslag om vissa lokalförändringar. Med anledning av vad som förekom vid sammanträdet uppdrog regeringen den 8 november 1974 åt domstolsväsendets organisationsnämnd att bl.a. undersöka möjligheterna att snarast möjligt under första halvåret 1975 förlägga Uppsala läns norra tingsrätts målenhet till lokaler i det hus där Uppsala tingsrätt bedriver sin verksamhet. Ställningstagande till frågan om 1okalfördelning för domstolarna i Uppsala får göras när den begärda utredningen är färdig. Det andra påståendet i herr Nyquists fråga, att en förläggning av enheter från domstolarna till lokaler i samma hus verkar i riktning mot en sammanslagning av domstolarna, kan jag inte dela. Till båda frågeställarna vill jag framhålla att helt andra faktorer än lokalerna blir avgörande när 27 regeringen efter den nya domkretsutredningen skall avgöra om Uppsala läns norra tingsrätt skall flyttas till Tierp, som länsstyrelsen föreslagit, eller bestå som självständig domstol med kansli i Uppsala eller sammanslås med Uppsala tingsrätt.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det ganska uttömmande svaret. Frågan jag ställde har både en principiell och en lokalt orienterad sida. När jag, på olika sätt, informerades om departementsförslaget till flyttning av olika administrativa enheter redan den 1 januari 1975 kunde jag inte undanhålla frågan till justitieministern huruvida han verkligen var medveten om vad som höll på att ske. Regeringen hade ju efter ett visst lokalt motstånd utlovat en ny utredning om sammanläggningen av Uppsala tingsrätt och Uppsala läns norra tingsrätt som underlag för ett slutgiltigt beslut den 1 januari 1977. Kunde verkligen då, undrade jag, den aktuella propån — jag noterar efter att ha hört svaret att det var en propå och inte ett beslut; det uppfattades som ett beslut av de anställda — ske med justitieministerns goda minne? För mig var det uppenbart att de föreslagna åtgärderna i varje fall på sikt skulle kunna föregripa det slutliga beslutet huruvida sammanläggning skulle ske eller inte. Hur i all sin dar kunde man tro att man på knappa två månader och utan föregående information till personalen skulle kunna klara alla de praktiska frågor som är förenade med flyttning av en tingsrätts kansli? Frågetecknen hopade sig verkligen i rask takt samtidigt med att personalens och de berörda intressenternas undran och oro ökade både i Norduppland och i Uppsala. Till saken hör att det finns flera, både ur arbetsoch kostnadssynpunkt, bättre alternativ än det av departementet föreslagna. Godtar man den uppfattningen kan man inte komma ifrån misstanken att avsikten verkligen har varit att med lämpliga administrativa arrangemang bädda för en slutlig sammanläggning av de två tingsrätterna. Det är verkligen angeläget — och det har på visst sätt skett här — att justitieministern klarlägger sin syn på den utredning som är beslutad. Uppenbarligen har departementet och statsrådet inte lyckats ge ett entydigt besked i den delen. Det framgår av en rubrik och notis som jag hämtat från Arbetarbladet den 9 november i år, där det utan reservationer heter: ”Uppsala läns norra tingsrätt upphör 1977. Regeringen beslöt i fredagens konselj att Uppsala läns Norra tingsrätt skall upphöra och tingsrättens domkrets förenas med Uppsala tingsrätt från 1 januari 1977.” Uppenbarligen har man tolkat propositionen av den 30 oktober på det sättet. Visserligen talas det i propositionen om en kompletterande domkretsutredning, men det har i varje fall förbigått tidningen. Det är klart att det utredningsuppdrag som givits domstolsväsendets organisationsnämnd tar upp flera alternativ. Jag har dock observerat, herr statsråd, att alternativet Tierp inte är nämnt. Då vill jag fråga: Ingår Tierp i ut redningsuppdraget? Det gör det uppenbarligen inte formellt, men av sva Nr 122 ret framgår att Tierp finns med i bilden, och jag är tacksam för att få Torsdagen den

Ang. flyttningen av Fru talman! Jag tackar justitieministern för det klarläggande svaret = vissa målenheter vid på min fråga. Uppsala läns norra Frågan var föranledd av justitiedepartementets förslag till omflyttning — tingsrätt för tingsrätterna i Uppsala, som helt naturligt orsakat både oro och irritation bland den berörda personalen. Bl. a. innebar förslaget att Uppsala läns norra tingsrätt skulle flytta till Uppsala tingsrätts lokaler, medan det norra tingshuset skulle upplåtas för Uppsala läns södra tingsrätts kansli och de tre tingsrätternas inskrivningsmyndigheter, som inte drivs med hjälp av ADB. I ett interpellationssvar till mig i våras förklarade justitieministern att frågan om den judiciella indelningen i Uppsala län skulle övervägas och att i avvaktan på resultatet av dessa utredningsarbeten det tidigare beslutet om sammanläggning av Norra tingsrättens domkrets med Uppsala domsaga ej skulle verkställas. Detta besked hälsades naturligtvis med stor tillfredsställelse i Norduppland, där man gärna ville ha kvar sin domkrets och helst även då förlägga tingsrättens kansli till Tierp, där såväl polissom åklagarmyndigheterna är placerade. Kungl. Maj:t har också sedermera ändrat sitt beslut om sammanläggning av de två domkretsarna till senast den 1 januari 1977, som justitieministern nyss talade om i svaret. I den proposition justitieministern omnämnde meddelas också att en kompletterande domkretsutredning skall ske. Mot den bakgrunden förefaller den flyttningskarusell som nu aktualiserats i Uppsala och som berör samtliga tingsrätter i länet rätt underlig. Borde man inte ha inväntat det utredningsarbete som aviserats och först efter det slutliga ställningstagandet företagit de nödvändiga omflyttningarna? Det kan inte hjälpas att det för en utomstående verkar som om man föregriper ett kommande beslut i domstolsfrågan och kanske rent av försvårar möjligheterna för ett eventuellt bibehållande av den norra tingsrätten. Nu säger justitieministern att helt andra faktorer än lokalerna blir avgörande när regeringen skall besluta i domstolsfrågan. Jag är tacksam för det uttalandet, men då återstår i alla fall att den föreslagna lösningen av tingsrätternas lokalfrågor enligt personalens uppfattning inte är ändamäålsenlig. Jag vill fråga om statsrådet är villig att allvarligt pröva personalens önskemål och i samförstånd med dessa ordna lokalomflyttningen på ett för berörda parter tillfredsställande sätt.
Fru talman! Först och främst: Beträffande frågan om sammanläggning av Uppsala läns norra tingsrätt med Uppsala tingsrätt förstår jag inte 29 varför vi skulle ha fattat beslut om att uppskjuta tidpunkten två år för Uppsala läns norra tingsrätts upphörande och tillsätta en kompletterande domkretsutredning, om det inte var någon mening med det och om det ändå var vår avsikt att göra en sammanslagning. Det är självklart att vi har gjort detta för att kunna få underlag för ett beslut längre fram, och det är klart att vi inte utan vidare kan fatta beslut om att t.ex. flytta Uppsala läns norra tingsrätt till Tierp. För att kunna göra det måste man ha bättre underlag. Därför har vi tillsatt den här kompletterande domkretsutredningen. Att Tierp inte nämns är en sak, men det ingår alldeles klart i utredningsuppdraget att undersöka just det. Det andra som man blandat in här är hur vi rationellt skall utnyttja de lokaler som för närvarande tre tingsrätter har i Uppsala. Jag kan tyvärr inte tynga kammarens protokoll med att redogöra för de utredningar vi har gjort varvid vi har övervägt att flytta Uppsala läns södra tingsrätt till norra tingsrättens lokaler och flytta norra tingsrätten till södra tingsrättens lokaler, men det kan frågeställarna få en utförlig och detaljerad redogörelse för. Framför allt har vi ännu inte bestämt oss på den här punkten utan nu skall ju domstolsverkets organisationsnämnd göra en utredning. Och då blir det alla möjligheter för personalen att göra sin röst hörd så att vi sedan kan komma fram till det som är riktigast och bäst för de här tre tingsrätterna.
Fru talman! Jag konstaterar med tillfredsställelse att statsrådet understryker att det är en förutsättningslös utredning som man har fattat beslut om och att även Tierpsalternativet skall ingå i den. I utredningsuppdraget finns inte ett ord om Tierp utan man får klart den uppfattningen att det är fråga om rent lokala angelägenheter inom Uppsala kommun. Nu har vi alltså fått ett klarläggande som jag med tillfredsställelse noterar till protokollet. Det är alldeles uppenbart — och det har jag stor förståelse för herr statsråd — att rationella lokalskäl kan tala för vissa arrangemang, men jag är också tacksam för att statsrådet uttalar att bakom de lokala arrangemang man kan komma fram till finns ingen som helst avsikt att styra utvecklingen framöver. Man vill alltså inte bädda för ett sammanläggningsbeslut so oder so.
Fru talman! Det är klart att vi inte kan gå in på de lokala detaljfrågorna i en sådan här diskussion. Jag är emellertid glad för att justitieministern här har sagt att man skall lyssna till personalen. Det tror jag är ganska viktigt. Jag vill ändå nämna att vid den norra tingsrätten har man ett utmärkt kansli i sitt tingshus, där personalen trivs utmärkt och ogärna vill flytta. Man tycker väl att den här tillfälliga verksamheten som nu skall flyttas dit skulle kunna placeras i andra lokaler så att man kan få ha sin enhet ograverad. I den mån detta icke är möjligt har man Nr 122 önskemål om en fortsatt god arbetsmiljö och goda lokaler så att man Torsdagen den kan förbli en självständig enhet. 14 november 1974 Jag kan inte underlåta att påpeka att jag finner det en smula märkligt = att i den proposition som nu är lagd talar man om den kompletterande Ang. flyttningen av utredning som skall göras innan man slutligen bestämmer sig för om vissa målenheter norra tingsrätten skall få vara kvar eller inte, men i ett brev som jus — vid Uppsala läns titiedepartementet har skickat till domstolsväsendets organisations = norra tingsrätt nämnd med uppdrag att undersöka dessa lokalfrågor omnämns endast I januari 1977. I den skrivelsen står ingenting nämnt om att ytterligare utredning skall göras. Det förefaller mig litet märkligt att man ger ett uppdrag utan att säga att frågan inte är helt avgjord.
Fru talman! Vi får väl ändå hålla isär två helt olika saker. Vi talar om utredningsuppdraget till DON att se på frågan hur vi på rationellaste sätt skall utnyttja de lokaler som vi har på fyra, fem, sex eller sju olika ställen i Uppsala för tre tingsrätter. Men den frågan har ingenting som helst att göra med frågan om Uppsala läns norra tingsrätt skall flyttas till Tierp. Det är en särskild utredning, som jag har aviserat i propositionen om vissa domartjänster som lades fram den 30 oktober, som skall behandla det spörsmålet. Ni talar båda om lokalutredningen, och den har inte alls att göra med frågan om domkretsindelningen, utan den utredningen skall bara titta på hur vi skall kunna utnyttja lokalerna. Vi har fått nya lokaler för Uppsala tingsrätt, och det är viktigt att vi inte betalar mer i hyra än nödvändigt och att lokalerna utnyttjas rationellt. Dessa frågor har således ingenting att göra med den kompletterande utredningen av domkretsindelningen - den där man skall pröva förflyttningen till Tierp.
Fru talman! det är helt riktigt som statsrådet säger, men det är just på grund av att frågan skötts på det sättet som skett som missförståndet har uppkommit. Hade utredningsuppdragen givits samtidigt, herr statsråd, hade uppenbarligen den sammanblandning som nu skett på det lokala fältet inte gjorts. Det är väl också klart, herr statsråd, att lokalfrågan måste tas upp även i Tierpsalternativet. Det hade med andra ord varit rimligt att de två utredningsuppdragen hade givits samtidigt så att problemen på det sättet kunnat ses i ett sammanhang.
Fru talman! Jag är tacksam för det klarläggande beskedet som justitieministern har gett. Jag hoppas att organisationsnämnden inte sammanblandar de här begreppen så som vi — vilket kanske är mer naturligt — har gjort på det lokala planet. Jag vill också understryka vikten av 31 att man noga överväger just Tierp som kansliort för norra domkretsen, om den nu — som jag hoppas — får bli kvar. Det är till fördel om polis, åklagardistrikt och dömande instans finns på samma plats. Man har även från kommunalt håll förklarat sig beredd att med kort varsel ordna de nödvändiga lokaliteterna för detta ändamål.
Fru talman! Herr Andersson i Södertälje har frågat mig om jag kan lämna några uppgifter rörande planerna på ett nytt dubbelspår på järnvägsträckan Stockholm-Järna. Regeringen har beslutat ge statens järnvägar i uppdrag att utföra projektering av ytterligare ett dubbelspår mellan Älvsjö station och den planerade pendeltågsstationen vid Flemingsberg samt att därefter ta upp överläggningar med Stockholms läns landsting i syfte att nå en överenskommelse om de ekonomiska betingelserna för en utbyggnad. I sammanhanget skall statens järnvägar samråda med arbetsmarknadsstyrelsen om förutsättningarna för att eventuellt låta någon del av arbetet komma till utförande i form av beredskapsarbete.

Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga — ett svar som är kort men mycket positivt. Det är med tillfredsställelse jag konstaterar att regeringen redan beslutat att ge SJ ett konkret uppdrag om projektering. Jag utgår från att sträckan Älvsjö-Flemingsberg är en första etapp på den totala utbyggnaden av järnvägslinjen Stockholm-Södertälje-Järna. Trafiken på den senare delen av sträckan är redan nu mycket intensiv men behöver ändå förbättras för att kunna tillgodose berättigade krav från invånarna i de berörda kommunerna. Skall det vara möjligt måste banans kapacitet ökas genom ett nytt dubbelspår. Pågående länsplanering inom de här aktuella kommunerna visar entydigt på behovet av en högre sysselsättningsgrad. Ett nytt dubbelspår kommer enligt min uppfattning i hög grad att bidra till en utbyggnad av befintligt näringsliv, men det är även av betydelse för nylokalisering av arbetsplatser till den sydvästra regionen i Storstockholm. Därigenom kan den nuvarande regionala obalansen till viss del avhjälpas. Det är, herr statsråd, ytterligare en sak som jag starkt vill understryka. Det gäller sträckningen av ett nytt dubbelspår. För oss som är bosatta i området är det naturligt att ett nytt dubbelspår dras parallellt med den nuvarande järnvägslinjen. Det som herr statsrådet meddelade i dag om en utbyggnad av linjen Älvsjö-Flemingsberg tyder också på att det nya dubbelspåret kommer att få en sådan sträckning. Jag hoppas att med det beskedet är ett tidigare alternativ om en mera sydlig sträckning från Älvsjö direkt till Järna borta ur bilden. Herr statsråd! För berörda kommuner skulle det vara värdefullt om herr statsrådet i dag kunde komplettera det positiva svaret genom att lämna några uppgifter om den här investeringens storlek och den beräknade tidplanen för utbyggnaden.
Fru talman! Herr Andersson i Södertälje tar upp frågan om ett nytt dubbelspår på hela sträckan Stockholm-Järna. Genom tillkomsten av ytterligare ett dubbelspår på sträckan Älvsjö-Flemingsberg får man dock en positiv effekt när det gäller kapaciteten och säkerheten på hela sträckan Stockholm-Järna. Frågan om ett nytt dubbelspår även på sträckan Flemingsberg-Järna behöver därför inte aktualiseras just nu. Sedan frågar herr Andersson om kostnader och tid för byggandet av det dubbelspår som jag i dag har offentliggjort beslut om. Jag vill svara att kostnaderna för ett nytt ca 9 km långt dubbelspår mellan Älvsjö och Flemingsberg beräknas till totalt omkring 115 miljoner kronor i 1973 års penningvärde. Av de 115 miljonerna åtgår ca 15 miljoner till markkostnader, ca 50 miljoner till material och ca 50 miljoner till arbetskraft. Projekteringen av det nya dubbelspåret torde ta två till fyra månader. Byggnadsarbetena beräknas kunna starta redan ett par månader efter det att överenskommelse träffats om ekonomiseringen av byggnadsföretaget. Byggnadstiden beräknas, under förutsättning att arbetena bedrivs utan avbrott, till ungefär fyra år. Vid byggstart i mitten av 1975 skulle alltså med dessa förutsättningar spåret stå klart under 1979. Projektet representerar totalt en arbetsvolym om ca 500 årsdagsverken.

Fru talman! Jag tackar för de ytterligare upplysningar som kommunikationsministern här lämnade om investeringens storlek och tidplanen. Jag kan bara uttrycka den förhoppningen att de överläggningar som också är nödvändiga i detta sammanhang skall kunna föras på ett sådant sätt att den beräknade tidplanen kan hållas. Tack så mycket för svaret!

Fru talman! Herr Fiskesjö har frågat på vilka grunder jag anser att förre danske trafikministern Jens Kampmanns tolkning av avtalen om Öresundsförbindelserna är felaktig. Herr Håkansson i Rönneberga har frågat mig vilka skäl som kan föreligga för att inte söka få till stånd förhandlingar med Danmark i syfte att åstadkomma en överenskommelse om en järnvägsförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, nu när det i Danmark visat sig råda delade meningar om skyldigheterna till följd av föreliggande överenskommelse i fråga om byggande av storflygplats på Saltholm. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. De avtal om Öresundsfrågorna som träffades i juni förra året utgör resultatet av ett omfattande förhandlingsarbete för att lösa de gemensamma svensk-danska trafikproblemen. Under detta förhandlingsarbete betonades inte minst från dansk sida den starka kopplingen mellan flygplatsen på Saltholm och den fasta förbindelsen i Köpenhamn-Malmöläget. Från svensk sida hade vi förståelse för danskarnas svårigheter att i ett sammanhang klara finansieringen av de i Danmark aktuella trafikprojekten, vilka förutom KM-leden och HH-tunneln omfattade bl.a. Saltholms flygplats. För att skapa förutsättningar för en slutlig uppgörelse rörande Öresundsfrågorna erbjöd sig Sverige därför att ensamt ta ansvaret för byggandet och finansieringen av KM-leden. Den starka kopplingen mellan KM-leden och flygplatsen på Saltholm kommer klart till uttryck på flera ställen i avtalet mellan Danmark och Sverige. KM-ledens utformning och sträckning har sålunda bestämts helt av att en flygplats skall byggas på ön Saltholm, som dessförinnan måste invallas. En samordning av arbetena avseende KM-leden och flygplatsen har förutsatts. Tidplanen för KM-leden har vidare anpassats till den av danskarna förutsatta tidplanen för flygplatsen. Vidare anges i avtalet att järnvägstunneln i Helsingborg-Helsingör-läget skall byggas i den takt som ländernas resurser tillåter med hänsyn särskilt till åtagandena för att få till stånd KM-leden och flygplatsen på Saltholm. Låt mig också nämna att det danska folketinget, innan det i juni förra året godkände de båda lagförslagen om anläggande av dels en flygplats på Saltholm, dels en vägoch järnvägsbro över Stora Bält, av den danske trafikministern fick en ingående redovisning av innebörden av Öresundsavtalen. Dessa betraktades av naturliga skäl som en förutsättning för Saltholmsprojektet. Låt mig också konstatera att den svenska riksdagen mycket klart betonat sambandet mellan KM-förbindelsen och flygplatsen på Saltholm. Riksdagen har vidare framfört ett starkt önskemål om att HH-tunneln blir färdig samtidigt som KM-leden, dvs. senast år 1985. Det är också Nr 122 min avsikt att — så snart ett danskt godkännande av avtalet föreligger Torsdagen den - komma överens med danskarna om de insatser i form av ytterligare 14 november 1974 utredningar och undersökningar som krävs för att med minsta dröjsmål I omsätta principbeslutet om HH-tunneln i ett konkret avtal om projek Ang. Öresundsförteringsoch investeringsarbetena. bindelserna Sammanfattningsvis vill jag säga att avtalet om de fasta Öresundsförbindelserna representerar en paketlösning och att avtalet förutsätter en samtidighet i utbyggnaden av KM-leden och flygplatsen på Saltholm. Denna uppfattning delas också helt av den danske trafikministern Damsgaard. I ett pressmeddelande för någon tid sedan framhöll han bl.a. att ”det inte hade något med verkligheten att göra att tala om att man kan sluta Öresundsavtal med Sverige och likväl stå fritt med hänsyn till Saltholmsprojektet”. I den pågående behandlingen i det danska folketinget är den danska regeringen också helt inställd på att utverka folketingets godkännande av överenskommelserna i föreliggande skick.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Centerns inställning till de här frågorna är väl känd och — vill jag påstå — väl förankrad i folkmeningen i den provins som i första hand berörs. Vårt nej till bilbron Malmö-Köpenhamn är ett led i vår regionalpolitik, i vår miljöpolitik, i vår energioch trafikpolitik och i vår vakthållning kring en av våra viktigaste naturtillgångar, åkerjorden. Vill man dämpa expansionen i sydvästra Skåne så bör man inte med öppna ögon vidta åtgärder vilkas direkta syfte är att stimulera denna expansion. Vill man dämpa bilismens expansion i området så bör man inte satsa på en bilbro vars direkta syfte är att dra till sig och stimulera bilism. Vill man dämpa eller åtminstone hålla nere ökningen av energiförbrukningen så bör man inte satsa på en bilbro som direkt och indirekt drar med sig en kraftig ökning av just energiförbrukningen. Vill man slå vakt om åkerjorden så bör man inte satsa på stora trafikanordningar som direkt och indirekt medför att betydande delar av vår allra bästa åkerjord bebyggs och asfalteras. Men nu förefaller det uppenbart att de överenskommelser som riksdagsmajoriteten tog hösten 1973 har brister även ur andra aspekter. På annat sätt kan man knappast tolka det meningsskifte som uppkommit mellan de båda undertecknarna av avtalen, förre danske trafikministern Jens Kampmann och den svenske kommunikationsministern. Man borde, tycker man, kunna utgå ifrån att de båda kommunikationsministrarna vid sina kontakter diskuterat igenom avtalen så ingående att inga missförstånd eller tolkningstvister skulle kunna uppstå i efter hand, åtminstone inte på några centrala punkter. 35 Men det som inträffat är ju att den förre danske kommunikationsministern i mitten av oktober i år hävdat att folketinget enligt hans mening mycket väl kan ratificera avtalen utan att man därmed har åtagit sig att bygga någon flygplats på Saltholm. Och Jens Kampmann får stöd av framstående dansk folkrättslig expertis. Herr Norling har nu här liksom tidigare klargjort att han underkänner den f.d. kollegans tolkning av avtalen. Det är i och för sig av intresse. Men som det mest intressanta kvarstår dock att de båda har uttalat olika mening. Och Jens Kampmann är ju inte vem som helst. Han var en av undertecknarna av avtalen, och han är alltfort socialdemokraternas främste trafikpolitiske talesman i folketinget. Det som inträffat innebär enligt min mening att det råder betydande oklarhet om den reella innebörden av de avtal som den svenska riksdagen godtog hösten 1973. Den debatt som nu uppkommit om avtalens innebörd borde under alla förhållanden ha varit avklarad innan den svenska riksdagen tog ställning.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Norling för svaret på min fråga. Diskussionen fortsätter om Öresundsöverenskommelsen mellan Sverige och Danmark. Det danska folketinget har ännu inte tagit ställning i frågan, trots att snart 18 månader har gått sedan de båda regeringarna undertecknade avtalet. Det kan vara olika omständigheter som medverkar till att man från dansk sida dröjer med beslutet. Men under den tid som gått, ja, bara sedan svenska riksdagen i december 1973 behandlade ärendet, har inträffat förändringar, t.ex. till följd av oljekrisen, som påverkar ställningstagandet. Om man följer frågans behandling i det danska folketinget och än mera i den danska tidningspressen, så får man ett intryck av att det råder stor tveksamhet om huruvida Danmark orkar med de kraftiga ekonomiska insatser som denna trafikinvestering kräver. Den nuvarande danske finansministern har också i en tidningsintervju framhållit att är det så att Danmark beslutar om dessa stora utgifter, så kommer detta att gå ut över andra viktiga och nödvändiga investeringar. Så har det då kommit att råda delade meningar i Danmark om skyldigheten att enligt överenskommelsen bygga storflygplatsen på Saltholm. I detta läge kunde det vara skäl att från svensk sida försöka få till stånd den fasta järnvägsförbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör. Förslaget om denna förbindelse har fått kraftigt stöd även på dansk sida och är det mest naturliga alternativet i det nu rådande läget. Från centerns sida menar vi att det är viktigt att få en fast förbindelse mellan de båda länderna, efter alla årens diskussioner. Den nuvarande HH-leden utgör en flaskhals på grund av de rådande förhållandena i både Helsingborg och Helsingör. En satsning här skulle bli en stimulans för den rälsbundna trafiken och komma till god an litiken. Denna skulle för SJ:s del bl.a. innebära höghastighetståg och Torsdagen den själv över långa avstånd. Givetvis skulle det också finnas biltåg för direkt — Ang. Öresundsför transport över sundet. bindelserna Kommunikationsministern nämner att han kommer att ta itu med dessa frågor så fort danskarna godkänt avtalet. Jag skulle vilja fråga: Vad kommer att hända om danskarna säger nej eller om det blir en mycket knapp majoritet? Är statsrådet beredd att då medverka i för handlingar för en överenskommelse om en järnvägsförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör?
Fru talman! Avsikten kanske inte är att vi skall ta upp en principdiskussion på nytt om de fasta förbindelserna mellan Sverige och Danmark; en sådan diskussion lär knappast rymmas inom tiden för en enkel fråga. Jag lade bara märke till att herr Fiskesjö inledde sitt inlägg med att säga att den uppfattning som centerpartiet för ett år sedan gav uttryck för vid behandlingen här i riksdagen om avtalet mellan Sverige och Danmark var, som han uttryckte det, förankrad i folkmeningen. Det är värt, fru talman, att komma ihåg att avtalet av Sveriges riksdag antogs med - om jag minns rätt — 215 röster för och 91 mot. Då har vi alltså fått reda på centerns definition på när en centeruppfattning är förankrad i folkmeningen. Ytterligare vill jag gärna säga att om man önskar veta vad som gäller i det här avtalet, då skall man ta fram propositionen som vi behandlade här i riksdagen för ett år sedan och läsa den. Man behöver inte alls gå över sundet och lyssna på uttalanden av den ena eller andra danske politikern. Det är ju mycket lättare att ta propositionen som vi behandlade här för ett år sedan och läsa den en gång till, om man nu har glömt vad som stod i den. Jag skall bara påminna om en sak. Trafikutskottet tillade till regeringens proposition att det var en absolut förutsättning för att man skulle kunna anta avtalet i den svenska riksdagen att Saltholmsprojektet fanns med i avtalspaketet. Det var alltså en absolut förutsättning för att det skulle kunna bli ett avtal. Och med den skrivningen, som sedan också blev riksdagens beslut, torde väl knappast någon diskussion behöva råda om tolkningen av det här avtalet. Sedan frågade herr Håkansson i Rönneberga: Vad skall hända om det danska folketinget nu säger nej till avtalet? Ja, vi tar väl en sak i sänder, herr Håkansson. Jag är fortfarande optimist rörande den danska röstningen.
Fru talman! Vad jag sade i mitt inledningsanförande var att centerns ståndpunkt hade god förankring i den provins som i första hand berörs av den här frågan, och jag vill fortfarande hävda att så är fallet. Jag vill t.o.m. påstå att jag känner folkmeningen där nere bättre än även herr kommunikationsministern. Sedan har jag inte tänkt att här agera skiljedomare mellan herr Kampmann och herr Norling. Men jag vill påpeka att herr Kampmann ingalunda är ensam om sin uppfattning. En av Danmarks främsta folkrättsliga experter, professor Isi Foighel, har i ett uppmärksammat uttalande i tidningen Borsen den 15 oktober i år gett Kampmann rätt. Herr Foighel säger där bl.a. att det är klart att det ingenstans i överenskommelsen med Sverige är uttryckt någon förpliktelse för Danmark att bygga flygplatsen. Det är heller inte bestämt när en sådan flygplats eventuellt skall börja byggas eller när den skall vara färdig. Jag tycker också det är litet konstigt att kommunikationsministern tydligen helt vill frånkänna den danska socialdemokratins främste trafikpolitiske talesman all kunskap om vad som står i det här avtalet och tydligen även vill frånkänna honom allt inflytande.
Fru talman! Kommunikationsministern sade att vi tar väl en sak i taget, och det är fullt riktigt. Kommunikationsministern sade också att han var optimist och trodde att avtalet skulle gå igenom. Ja, det kan man ställa sig frågande till om man ser efter hur dagsläget är. Öresundstrafiken — således trafiken från Skåne mot kontinenten — är ju fördelad på många olika hamnar. Vi har Helsingborg, Landskrona, Malmö och Limhamn på Öresundssidan, och vi har Trelleborg och Ystad mot Östersjön. Trafiken är fördelad, men ändå har Helsingborg huvudparten. När det gäller Öresundssidan har SJ i sin senaste verksamhetsberättelse omnämnt att trafiken där har minskat. Men den trafikled som har hävdat sig bäst är just HH-leden, och det är helt naturligt, för där går rikstrafiken. Den starka trafiken på HH-leden medför att trängseln i sundet och därmed risken för olyckor är störst här. Detta understryker vikten av att klara trafiken just på den leden. Vidare har danskarna framhållit att Kastrup kan vara i bruk länge än. Man anser att antalet flygresor har minskat, och eftersom flygplanen nu också är större blir antalet flygrörelser på fältet nu mindre. Dessutom har danskarna nu också mera tystgående plan, som med fördel kan vara kvar på Kastrup. Dessa omständigheter gör att man kan få tänka om. Som jag nämnde tidigare har det bara under de senaste 18 månaderna skett stora förändringar som bör vägas in i denna bild.
Fru talman! Om två tre veckor skall danska folketinget slutligt rösta om det avtalsutkast som den svenska riksdagen godkände för ett år sedan. Nr 122 Jag vet inte vad avsikten är med herr Fiskesjös och herr Håkanssons Torsdagen den i Rönneberga frågor, men om det i dem skulle ligga någon tanke att 14 november 1974 vi nu från svensk sida skall aktualisera några nya förhandlingsinviter, så vill jag säga att ett avtal mellan två nationer bollar man inte med = Ang. inskränkningpå det sätt som vi skulle bli tvungna att göra i så fall. Det ligger litet — ar i SJ:s verksammer av värde i ett avtal mellan två länder än att man bildligt talat fem het minuter i tolv börjar lappa på avtalet, anföra nya synpunkter på och tankar om vad man skall göra eller inte göra. Nej, nu skall vi låta danska folketinget behandla avtalsförslaget i fred, som danskarna lät oss göra för ett år sedan. Det tycker jag att man har rätt att fordra när det gäller en så viktig fråga som denna. Om sedan herr Fiskesjö sätter större tilltro till tidningsuttalanden av danska politiker än till vad jag säger här i den svenska riksdagen, så är det naturligtvis herr Fiskesjö obetaget.
Fru talman! Med anledning av kommunikationsministerns senaste inlägg vill jag bara göra den reflexionen att en grundläggande förutsättning för ett lyckosamt realiserande av ett avtal väl ändå är att båda parter är överens om avtalets förpliktelser. Och vad man i detta fall kan konstatera är att den förutsättningen inte är för handen vad gäller de båda undertecknarna.

Fru talman! Denna fråga har diskuterats länge, och det är en fråga som har mycket starkt nordiskt intresse. Helt klart är också att den i första hand berör de två länder som är ekonomiskt berörda. Det är kanske riktigt som kommunikationsministern säger, att man inte bollar hur som helst med ett avtal mellan två nationer. Men är inte detta ändå något av ett preliminärt avtal, där de beslutande instanserna fattar det slutliga avgörandet? Den svenska riksdagsmajoriteten har tagit avtalet för vår del, och nu är det folketinget vi väntar på. Men om förändringar har inträtt sedan man började diskutera denna fråga och kom fram till avtalsförslaget, så kan det kanske vara på sin plats att man har vissa kontakter för att inte hela frågan skall falla.

Fru talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag är beredd att medverka till att planerade nedläggningar av eller inskränkningar i driften vid järnvägsstationer inom Falköpings kommun inte kommer till stånd. Herr Fågelsbo har frågat mig om jag är beredd medverka till att den planerade nedläggningen av järnvägsstationen i Ransta på linjen Sala-Västerås inte kommer till stånd. Herr Persson i Heden har frågat mig om jag anser det vara tillfredsställande att statens järnvägar beslutat inskränka verksamheten vid ett betydande antal stationer innan den regionala trafikplaneringen avslutats. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Jag har vid flera tillfällen här i riksdagen framhållit att den regionala trafikplaneringen inte innebär någon låsning av SJ:s möjlighet till fortlöpande rationalisering av stationsdriften. Ett sådant rationaliseringsarbete får pågå oberoende härav inom ramen för kravet på en rimlig servicenivå i förhållande till efterfrågan på företagets tjänster. I detta rationaliseringsarbete ingår anpassning av tidtabeller, tågföring och tåguppehåll till ändringar i trafiksituationen. SJ vidtar inga ändringar beträffande stationsdriften utan att dessförinnan ta kontakt med vederbörande kommun. Så har skett i fråga om här planerade driftförändringar. Kommunerna har som bekant möjlighet att underställa regeringen SJ:s beslut för prövning enligt en särskild ordning som tillskapats på begäran av riksdagen.
Fru talman! Samtidigt som jag tackar för svaret på min enkla fråga vill jag ange bakgrunden till denna min fråga. I en skrivelse från Göteborgs trafikdistrikt ställd till Falköpings kommun har SJ varslat om vissa inskränkningar och avbemanningar av järnvägsstationer inom Falköpings kommun. De samhällen inom kommunen som det här är fråga om är Floby, Odensberg, Kinnarp och Åsarp. Detta varsel om inskränkningar av SJ:s service inom Falköpings kommun har skapat oro, inte bara bland dem som är boende på de berörda orterna inom kommunen utan i kommunen i dess helhet. Alla kommunmedborgarna är mer eller mindre beroende av bra järnvägskommunikationer. En ökad kollektivtrafik, inte minst en rälsbunden sådan, bör framstå som en önskvärd utveckling, framför allt från samhällets synpunkt. Det är bl.a. därför man blir bekymrad över de varslade inskränkningarna. Det finns anledning till oro för att SJ:s service därmed försämras på ett sådant sätt att den rälsbundna trafiken helt förlorar sin betydelse på det lokala planet. Detta är en aspekt på frågan. En annan är att de orter det är fråga om — Floby, Kinnarp och Åsarp — befinner sig i mycket stark expansion. I dessa samhällen finns industrier som är livskraftiga och som har alla möjligheter att utvecklas och skapa ökad sysselsättning. Det är därför synnerligen beklagansvärt att dessa samhällen, som i övrigt är väl fungerande industrioch serviceorter, får vidkännas försämrad service från SJ:s sida, om propåerna från SJ går igenom. En sådan försämring kan få negativa konsekvenser för dessa samhällen. Jag hoppas, herr kommunikationsminister, att de av SJ varslade åtgärderna inte kommer att vidtas. Av svaret att döma finns det ju en möjlighet för kommunen att ställa ärendet under regeringens prövning. Jag skulle önska, herr statsråd, att dessa orter kunde få en nådatid så att folket där verkligen kunde visa påtagliga resultat som talar inte bara för ett bibehållande av den befintliga servicen utan också för en förbättrad järnvägsservice på de här berörda orterna.

Fru talman! Först skall jag be att få tacka kommunikationsministern för att jag har fått min fråga besvarad. Frågan har tillkommit med anledning av det beslut som SJ fattat, att från den 1 juni lägga ned stationen i Ransta. Man kan tycka att det här är en liten fråga, men det är en stor fråga i den bygd som detta berör. Det är också en principfråga. Här drar alltså SJ in sin trafik, och då tillkommer det kommunerna att ordna med busstrafik. Det är klart att denna kommer att kosta en hel del pengar. Det sägs i kommunikationsministerns svar att ”den regionala trafikplaneringen inte innebär någon låsning av SJ:s möjlighet till fortlöpande rationalisering av stationsdriften”.

Åtskilliga har också flyttat ut från Västerås och Sala. Det sägs vidare i svaret att de kommunala myndigheterna har möjlighet att komma in med erinringar, vilket man också har gjort. Likaså har länsstyrelsen i Västmanlands län i sin regionala trafikplan uppmanat SJ att se över beslutet om indragningen av uppehåll för tåg i Ransta. Jag skulle vilja ställa ytterligare en fråga till kommunikationsministern, vilken som vi vet har ett förflutet inom järnvägen. Det heter visserligen att rationaliseringen skall fortgå, men när kan vi räkna med att få fram den här utredningen? En annan fråga: Är den helt förutsättningslös, och skall den också se till att den nuvarande trenden i utvecklingen inom SJ kan brytas?

Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för lämnat svar på min enkla fråga. Statsrådet säger i svaret att det givetvis inte är någonting som hindrar rationaliseringsarbete inom en rimlig servicenivå och att några åtgärder inte kommer att vidtagas för att hindra detta. Det är klart att rimliga rationaliseringar, såsom anpassning av tidtabeller, tågföring och tåguppehåll, är för SJ naturliga åtgärder. Men frågan gällde den omfattande nedläggning av järnvägsstationer som har ägt rum och som även har aviserats kommer att äga rum. Att lägga ned en mängd stationer, att minska på serviceverksamheten, att ta bort rätten för inlämning och utlämning av gods osv. vill jag inte betrakta som någon rimlig service. Detta har förekommit i mycket stor utsträckning under den senaste tiden i olika delar av landet, inte minst på många platser i mitt län. Statsrådet säger att möjligheten för berörda kommuner att underställa regeringen detta SJ:s beslut för prövning — vilket riksdagen också har beslutat om — i och för sig är mycket värdefull.

Jag vill fråga statsrådet om denna uppfattning alltjämt gäller. Då kommer givetvis regeringen att när kommunerna överklagar följa dessa intentioner, vilket betyder att de aviserade nedläggningarna av stationer samt de aviserade indragningarna av utoch inlämning av gods osv. inte kommer att ske. Låt mig alltså, herr statsråd, få ställa frågan om denna intention ännu gäller.
Fru talman! Jag har begärt uppgifter från SJ i fråga om Ransta liksom beträffande de stationer som herrarna Börjesson i Falköping och Persson i Heden kan tänkas ha åsyftat i sina frågor utan att närmare ange namnen. Enligt vad SJ uppger har SJ:s distrikt i samtliga fall lämnat berörda kommuner information i sådan tid att kommunerna, om de så önskat, har kunnat eller kan begära prövning i den ordning jag omnämnde i mitt svar. SJ har också motiverat sina beslut till mig. Jag kan här inte föregripa vare sig kommunernas handlande eller ett eventuellt prövningsresultat om frågorna skulle komma till mig. Till herr Persson i Heden vill jag dessutom tillägga att något direkt samband mellan den regionala trafikplaneringen och den lokala trafik som berörs i det här sammanhanget inte är förutsatt. Det leder mig in på den fråga herr Persson i Heden tog upp i slutet av sitt inlägg. Det är riktigt att när vi satte i gång den regionala trafikplaneringen år 1970 talade vi om att vi skulle ge planerarna arbetsro i så måtto att vi inte skulle fatta några beslut om järnvägsnedläggningar. Det har heller inte skett sedan hösten 1970. Nu befinner sig den regionala trafikplaneringen i sitt slutskede vad beträffar länsstyrelsernas arbete. Till den I november skulle alla länen i landet ha sänt in sina regionala trafikplaner till departementet. Några är litet försenade, men allesammans är på väg, och vid årsskiftet torde vi ha alla länsplanerna hos oss. Sedan vidtar ett övergripande arbete med dessa planer. En rad kontakter med kompletterande frågor och svar måste antagligen tas från departementet. Men det är min absoluta förhoppning att vi under 1975 skall kunna sammanställa allt material så att vi innan det årets slut skall kunna presentera våra tankegångar om den framtida, kollektiva personoch godstrafiken för en diskussion i riksdagen. Jag menar att det inte direkt har att göra med de rationaliseringsfrågor vi talar om här i dag.

Fru talman! Jag har inte ställt min fråga lokalbetonat utan i största allmänhet. Men jag är givetvis beredd att exemplifiera aviserade stationsnedläggningar tillika med indragningar av biljettförsäljning och mottagning eller utlämning av gods osv. Det gäller bl.a. stationerna Kinna, Bollebygd och Hökerum i Älvsborgs län. Detta betraktar jag inte som en rationalisering på rimlig servicenivå. Det är en utomordentlig försämring av servicen. Statsrådet svarade inte riktigt på min fråga om det uttalande som han gjorde den 22 oktober 1971 alltjämt gäller. Det gjordes i samband med den påbörjade, regionala trafikplaneringen. Vid det tillfället var det oro ute i bygderna. Då lugnade statsrådet självfallet människorna när han sade att det inte kommer att ske några större inskränkningar när det gäller järnvägslinjerna. Men jag betraktar även indragningar av stationer som en mycket stor försämring av trafikförsörjningen.
Fru talman! Det är riktigt som statsrådet säger att kommunerna genom en skrivelse från SJ fått tillfälle att yttra sig över de inskränkningar det kan bli fråga om. SJ åberopar som skäl för nedläggning av eller inskränkning i trafiken det minskade resandeunderlaget och de minskade godsmängderna. Vi skall då hålla i minnet att det från exempelvis Floby går två tåg i vardera riktningen, dvs. mot Göteborg respektive Stockholm. Bara ett av dessa tåg går i vardera riktningen under kontorstid, och det försvårar för passagerarna att lösa biljetter, såvida de inte gör det långt i förväg. Från fredag klockan 16 till måndag morgon är stationen stängd. Då kan man inte köpa biljetter vid stationen, utan det får göras på tåget eller Falköpings järnvägsstation. Detta skall man komma ihåg när man tar del av siffrorna för biljettförsäljningen. Vi skall också ha frakttaxorna i minnet..Om jag skickar 200 kilo gods från Floby till Göteborg kostar det 51 kronor, men skickar jag samma godsmängd från Falköping, som ligger 14 kilometer längre bort, kostar det 41 kronor. Jag tjänar alltså på att frakta godset en 14 kilometer längre sträcka. Det är alltså högre godstaxor på de mindre stationerna, och det måste man också ta i beaktande när man tar del av de statistiska uppgifterna om godsmängd m.m.

Fru talman! Herr Lundgren har frågat mig om jag anser det motiverat att restiden för pendelresenärer mellan Storstockholms ytterkommuner och Stockholm förkortas och i så fall om exempelvis SL:s S0-kort kan tänkas bli gällande även för resor med SJ:s direkttåg på sträckorna Märsta-Stockholm, Södertälje-Stockholm och Kungsängen-Stockholm. Stockholms läns landsting är huvudman för den kollektiva lokaltrafiken inom Storstockholmsregionen. Det ankommer således på landstinget att bedöma behovet av och svara för eventuella standardförbättrande åtgärder inom denna trafik. I den mån det anses angeläget att restiderna för vissa pendeltågsresenärer förkortas genom utnyttjande av SJ:s ordinarie tåg, ankommer det sålunda på landstinget att pröva frågan och i förekommande fall uppta överläggningar med SJ om förutsättningarna för ett sådant arrangemang.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Bakgrunden till att jag ställde frågan är den oro som bl.a. vi som är kommunalt aktiva i Sigtuna kommun känner. Sigtuna kommun med tätorterna Märsta, Sigtuna och Rosersberg har ett utsatt läge i Storstockholms ytterkant. Kommunens krafter måste, som socialdemokraterna i en motion i fullmäktige framhållit, koncentreras på att söka lösningar på de två problem som för närvarande överskuggar andra, nämligen dels det ökande antalet lediga lägenheter, dels det otillfredsställande långa tidsavståndet mellan bostadsområden och arbetsplatsområden, såväl inom som utom kommunen. Att döma av en enkät, som riktats till personer som nyligen flyttat ut från kommunen, söker sig många till bostadsområden närmare Stockholms centrala arbetsområden. En betydande del av kommunens förvärvsarbetande är hänvisad till arbete i citykärnan för överskådlig tid framåt.

Önskemålen har av olika skäl tills vidare Nr 122 inte kunnat beaktas. Därför förefaller en annan lösning värd att prövas, Torsdagen den nämligen den i min fråga aktualiserade möjligheten att låta 50-korts — 14 november 1974 resenärerna åka med SJ:s direkttåg. Liknande möjligheter finns för övrigt på sträckorna Södertälje-Stockholm och Kungsängen-Stockholm. Ång. planerad Restidsmässigt skulle Sigtuna kommun härigenom komma att föras indragning av närmare arbetsområdena i Stockholm. Samhällsekonomiskt och socialt — postkontor i skulle sådana direktförbindelser innebära betydande fördelar. Ytterkom = Stockholm munerna behöver verkligen tidsmässigt komma närmare Storstockholms city och innerkommuner. Det är alltför ojämlika förhållanden och förutsättningar för närvarande. Fru talman, av svaret från kommunikationsminister Norling drar jag den slutsatsen att statsrådet inte har något att erinra mot de bedömningar som Sigtuna socialdemokrater för närvarande gjort. Jag tackar alltså än en gång för svaret.

Fru talman! Herr Takman har frågat mig, om jag är informerad om den starka opinionsrörelsen för att hindra indragning av postkontoret Alströmergatan 36 i Stockholm och den betydelse detta postkontor har för de många pensionärerna och för bevarandet av en levande centrumbildning i denna stadsdel. I en skrivelse som inkom till kommunikationsdepartementet den 24 september 1974 har Västra gruppen av Kungsholms byalag informerat om angivna förhållanden samt framfört vissa önskemål och synpunkter angående postanstalten. Eftersom postverkets centralförvaltning ännu inte prövat frågan om flyttning av postanstalten, har skrivelsen överlämnats till postverket för handläggning.

Fru talman! Jag är tacksam för beskedet att frågan ännu inte är avgjord. Jag kanske bör tolka detta så att kommunikationsministern hjälper till så att det blir ett positivt beslut. Det har varit oro en längre tid i de kvarter som berörs av den indragning, som man trodde redan var beslutad, av postanstalten Stockholm 49 på Alströmergatan. Hyresgästföreningen, Kungsholms byalag och många andra organisationer har verkat för att postkontoret skall få vara kvar. Avståndet mellan denna postanstalt och den nya som snart blir färdig 45 och dit två andra filialpostkontor också skall överföras är inte överväldigande. Men ett stort antal av dem som bor i kvarteren är pensionärer, därav många som har svårt att gå till posten med det korta avstånd man nu har, och de kanske inte klarar att gå den längre vägen. Det viktigaste skälet att behålla Stockholm 49 är kanske trots allt att denna filialpostanstalt är en omistlig del i en gammal levande centrumbildning i Stockholm. Vid de tre gator som där stöter samman finns ett antal affärer, som alla är beroende av att posten finns kvar. Där finns Konsums snabbköp, en tobaksaffär, en grönsakshandel, en färghandel och ett hembageri av den gamla fina sorten som blivit alltmer sällsynt och dit man kan gå klockan åtta eller halv nio och få varmt färskt bröd. Där finns vidare urmakare, damfrisering och tandläkare. Det finns också någonting som håller på att bli alltmera sällsynt, nämligen små industrier och verkstäder omväxlande med bostadsbebyggelse. Detta är ju en gammal del av Stockholms innerstad, och många av de äldre som bor här har levt här sedan ungdomen; en del är sannolikt födda här. Detta är alltså en stadsdel och en befolkning med traditioner, och för denna befolkning är centrumbildningen en plats med traditioner där de flesta känner varandra och där man dagligen träffas när man handlar och går till posten. Posten är A och O i denna stadsdel. Om posten dras in är det mycket troligt att affärerna vid samma lilla torg eller plats mister så stort kundunderlag att de också försvinner. Jag tycker att det är en viktig kulturell uppgift lika mycket som en praktisk att bevara denna centrumbildning.
Fru talman! Jag skall inte mycket förlänga den här diskussionen. Jag är säker på att herr Takman har låtit sig informas väl om bakgrunden till att postverket önskar flytta den här postlokalen. Det beror på den kvalitet poststationen har i dag och på att man vill anpassa läget till ett par andra postanstalter. Jag skall inte fördjupa mig i detta, eftersom ärendet ännu inte är avgjort. Jag förutsätter att postverket liksom hittills kommer att ta hänsyn till alla de problem som kan uppkomma vid en förändring i den postala organisationen. I avvaktan på postverkets besked nöjer jag mig med detta.

Fru talman! Det är riktigt att lokalerna nu har kvalitetsbrister, och det har varit svårt att bygga om detta postkontor om det skall ha samma belastning som hittills. Det nya postkontoret som ligger några hundra meter längre bort kommer att ersätta ytterligare två gamla filialpostkontor. Efter vad jag har hört kommer nedläggningen av dessa båda kontor att ensamt medföra en stor belastning på de lokaler som nu ställs i ordning. Därför skulle det vara lämpligt att bygga om och bevara det här kontoret på Alströmergatan med exempelvis fyra luckor i stället för de sex som nu finns. Då tror jag att det blir utrymme för den modernisering som är nödvändig. Man kan utan olägenhet flytta över en del av kon = Nr 122 FÖrsKOrrespo ridensen till det nya postkontoret men behålla det mesta av Torsdagen den Sense 14 november 1974 Det finns all anledning att här ta hänsyn till den — jag skulletro — I hundraprocentiga opinion som finns i denna stadsdel för att bevara det — Ang. förekomsten här postkontoret. Detta är inte bara en praktisk fråga, utan det är också = av svenskt bidrag till som jag nyss sagt en kulturell fråga att bevara ett levande centrum som = utländska befrielseannars obönhörligt kommer att försvinna helt — det är jag ganska över = rörelsers militära tygad om.

Fru talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat utrikesministern om han vill för kammaren verifiera UD:s uppgift i broschyren Bistånd — hjälp till självhjälp att ”Sverige inte lämnar några bidrag till befrielserörelsernas militära verksamhet”. Det ankommer på mig att besvara frågan. Jag kan bekräfta riktigheten i den information som lämnas i den av herr Nilsson nämnda broschyren. Riktlinjerna för svenskt bistånd till befrielserörelserna fastställs av riksdagen, och riksdagen informeras fortlöpande om verksamheten. Biståndet har huvudsakligen bestått av utrustning för sjukvård och utbildning och andra varor för civil verksamhet. Kontantbidrag har i vissa fall lämnats till såväl institutioner som skolor. En mindre del av biståndet har lämnats som bidrag till transportkostnaderna för varorna. Frågor rörande bistånd till afrikanska befrielserörelser behandlas av den s.k. flyktingberedningen som nu fått parlamentariskt inslag. SIDA som svarar för upphandling av varorna och de svenska ambassader som är i beröring med befrielserörelserna har god möjlighet att hålla sig underrättade om de svenska resursernas användning.
Fru talman! Tack för svaret, fru Sigurdsen. Jag ställde inte frågan till biståndsministern för att antyda felaktiga uppgifter i en broschyr från SIDA, som enligt besked på sista sidan är sakligt framställd av UD:s U-avdelning. Mitt intresse är att svensk u-hjälp skall växa och fylla ett behov i världen. För att kunna ge från statens kassor åt de behövande måste hela svenska folket stå bakom hjälpen. Fru Sigurdsen vet lika väl som jag, att intresset för vårt biståndsarbete har svalnat ute bland männi 47 skorna. Man ställer många frågor: Kommer pengarna fram? Går inte en för stor del till administration? Ofta har jag hört: Varför skall vi betala vapen till upproriska människor i andra länder? — människor som under gårdagen i FN kallades för mördarligor av mr Tekoah från Israel, om TT referatet är riktigt. Det finns ytterligare variationer på dessa frågor. Därför ville jag att det skulle sägas offentligt i kammaren av det statsråd som ytterst svarar för SIDA att dessa pengar går till andra saker, och det kan alltså bekräftas. Själv anser jag det oerhört angeläget att Sverige ökar sitt bistånd. Jag stöder personligen missionens arbete och jag vill gärna vara med om att vi passerar enprocentsnivån då det gäller statens bistånd. Men inte heller jag vill vara med och betala vapen i något som helst fall och därför måste man nästan fråga, trots att det nyss avgivna svaret är så lugnande, om man verkligen kan lita på att UD har rätt och att ingen köper vapen och kulor för det vi ger. Världens katastrofområden är så många och nöden så skriande att det finns människor som ställer frågan om det inte vore bäst och säkrast att stryka biståndet till befrielserörelserna. Jag har skaffat SIDA:s petitaframställning för nästa budgetår och där finns det intressanta siffror. Befrielserörelserna och flyktingar skall enligt förslaget få 75 miljoner kronor av totalt 1 329 miljoner kronor. Det är en ganska stor summa om man jämför med Bangladesh, som i år har fått 85 miljoner kronor anvisade och enligt förslaget skulle få 100 miljoner kronor. Det är en summa som räknat per invånare i Bangladesh betyder en krona per år. Jag tycker att proportionerna inte är riktiga, men det är inte vår sak att ta upp den frågan i dag. Jag ville bara tacka för svaret och jag hoppas verkligen att det finns möjligheter att se till att pengarna används till de ändamål som anges i svaret.

Torsdagen den FN:s extra generalförsamling fattade två viktiga beslut om hjälp till 14 november 1974 de u-länder som drabbats hårdast av den ekonomiska krisen. För att tillgodose dessa länders omedelbara importbehov under en tolvmåna Ang. u-landshjäldersperiod beslöts om en s.k. katastrofaktion. Bidrag till denna kan läm = pen nas antingen i form av direkt stöd till de drabbade länderna eller genom bidrag till de multilaterala organisationerna, bl.a. till ett för ändamålet inrättat FN-konto. Generalförsamlingen fattade också ett principbeslut om att upprätta en särskild fond för bistånd till de drabbade u-länderna på längre sikt, dvs. till 1970-talets slut. I fråga om katastrofaktionen har vissa framsteg nåtts. Totalt har industriländer och oljeexporterande u-länder hittills lämnat utfästelser om bidrag på totalt 2,7 miljarder dollar. Härav avser ca 220 miljoner dollar inbetalningarna till FN-kontot. De oljeexporterande länderna svarar för drygt två miljarder, dvs. mer än tre fjärdedelar av hittills gjorda utfästelser. Av industriländerna hart.ex. USA ännu inte lämnat något bidrag. Sverige var det första land som lämnade ett positivt svar på FN:s generalsekreterares vädjanden om bidrag till aktionen. Hittills har Sverige bidragit med över 160 miljoner kronor. Härav har 50 miljoner kronor lämnats till det multilaterala kontot. Det principbeslut som — i huvudsak på iranskt och algeriskt initiativ — fattades om mer långsiktiga insatser har hela tiden förutsatt ett brett stöd från flertalet i-länder. Under sommarens ECOSOC-möte liksom vid höstens generalförsamling meddelade jag att den svenska regeringen är beredd lämna ett bidrag till fonden när en samlande lösning nåtts inom FN. Sverige var ett av de få länder som aktivt arbetade för att nå en lösning. Dessutom har de få industriländer som aktivt stött förslaget antingen, som Sverige, förutsatt en samlande lösning eller, som Norge, mer uttryckligt förutsatt stöd från de stora i-länderna. Vid den senaste debatten inom FN om den särskilda fonden — den ägde rum för drygt en månad sedan i New York — klargjorde flertalet större västliga i-länder att de inte tänkte lämna bidrag. Det förefaller därför osäkert om en dylik fond kommer till stånd, i varje fall inom angiven tid och i den form den förutsattes av FN:s extra generalförsamling. I detta läge måste man, som jag tidigare framhållit inför FN:s generalförsamlings ekonomiska utskott, överväga andra metoder att bistå de u-länder som drabbats av den ekonomiska krisen. Genom multilaterala bidrag kan vi utnyttja en redan utbyggd biståndsadministration. Flera av de länder som drabbats hårt tillhör kretsen av svenska programländer. I dessa fall kan vi alltså nå det angivna syftet genom en utbyggnad av det bilaterala samarbetet. I det beslut om bidrag till den särskilda fonden som fattades i våras förutsatte riksdagen att regeringen skulle återkomma när en samlande lösning uppnåtts. Av vad jag tidigare sagt framgår att denna samlande lösning tyvärr ännu inte föreligger. 49 Vad gäller det svenska spannmålsöverskottet har regeringen ökat det finansiella utrymmet för SIDA:s upphandling av vete för katastrofinsatser från ca 38 miljoner kronor budgetåret 1973/74 till 80 miljoner kronor detta år. Anslagen för bidrag i form av svenska livsmedel till multilaterala program för livsmedelsbistånd har också ökat kraftigt, från 43 miljoner kronor budgetåret 1973/74 till ca 73 miljoner kronor innevarande budgetår. Därtill kommer att flera programländer, bl.a. Bangladesh, utnyttjat biståndsmedel inom ramen för det reguljära biståndssamarbetet för livsmedelsimport. Slutligen vill jag påminna om vad jag den 31 oktober meddelade riksdagen med anledning av enkla frågor från herr Werner i Malmö och fröken Eliasson, nämligen att diskussioner om eventuella svenska veteleveranser pågår med bl.a. Indien och Bangladesh. Dessa diskussioner kan leda till ytterligare utnyttjande av det svenska spannmålsöverskottet för biståndsändamål. Våra möjligheter att lämna bistånd bör emellertid inte knytas till utvecklingen inom en enskild sektor av vår ekonomi. En god skörd i Sverige stärker vår ekonomi och därmed våra möjligheter att bistå u-länderna. Utvecklingen inom enskilda sektorer är emellertid inte avgörande. Det viktiga är utvecklingen för hela vår ekonomi och den ekonomiska politik som förs. Det måste vara en självklar strävan att den ekonomiska politiken inriktas på att skapa utrymme för biståndet även i tider då vi har problem hemma. Det är denna politik som gör att Sverige — till skillnad från nästan alla andra i-länder — kommer att uppnå FN:s 0,7 procentsmål år 1975.

Fru talman! Världen upplever många kriser just nu, politiska och ekonomiska. Den internationella inflationen hotar att komma alltför nära 1930-talets nivå. Oljekrisen har betytt påfrestningar på många industriländers handelsbalans med allmänekonomiska svårigheter och ibland också djupgående regeringskriser som följd. Det är den ena krisbilden. I den andra finns fattigvärldens länder, Indien, Bangladesh, Sri Lanka, en hel rad afrikanska stater i kanten av Saharaöknen, de s.k. Sahelländerna. Tillsammans bildar dessa länder vad som i nödhjälpsdebattens fackterminologi brukar kallas världens hungerbälte. Industriländer och u-länder har olika förutsättningar i det mesta. De drabbas också på helt olika sätt av de kriser de nu genomgår. Industriländernas ekonomiska svårigheter betyder att medborgarna där får finna sig i dyrare importvaror, statliga besparingsprogram, kreditsvårigheter och måhända skattehöjningar. Det blir svårare att leva, men ingen behöver svälta. I hungerbältets länder drabbar de höjda importpriserna på olja och på varor som kostar mycket olja att tillverka — handelsgödseln är det viktigaste exemplet — förnödenheter som man måste ha för att kunna ge människorna mat för dagen. Resultatet känner vi. Människor svälter. Hungerdöden skördar tiotusentals offer — varje dag. Innan 1974 gått till. Nr 122 ända har kanske tio miljoner människor dött av svält. Torsdagen den Sverige finns inte med i någon av dessa krisbilder. Oljeprishöjningarna — 14 november 1974 kostar oss visserligen åtta miljarder extra i år. Men i gengäld tar vi bra betalt för våra exportvaror. Även under det internationella krisåret 1974 Ang. u-landshjälhar vi råd att kosta på oss ganska stora och ganska dyra reformer. pen Alla har det inte bra i vårt land heller, men som nation tillhör vi de rikaste bland de rika. Det här skall vi naturligtvis, fru talman, vara tacksamma för, men samtidigt ha klart för oss att det ger oss ett särskilt ansvar inte minst i den extraordinära situation som världen befinner sig i just nu. Men lever vi verkligen upp till det ansvaret? Har det inte i stället blivit så att vi i vår ombonade tillvaro börjat få det svårt att i verklig mening sätta oss in i alla de problem som människorna utanför vår skyddade oas utsätts för? Inte så att vi saknar förmåga att tala, både om vårt eget och om andra gynnade nationers ansvar. Inte så att vi saknar meningar om hur allting skall lösas. Som moralisk stormakt hävdar vi oss ganska väl. Men hur lever vi i vår praktiska politik upp till all retorik i konferenstalen? Vi satsar nästan mest per person i bistånd. Nästa år kommer vi enligt vad fru Sigurdsen just har sagt att uppnå FN:s 0,7-procentsmål. Det är bra. Vi har en positiv inställning till de folk som ännu inte fått sin politiska självständighet. Vi stöder befrielserörelser politiskt och med pengar. Det är också bra, även om denna verksamhet de sista av dessa dagar kanske tagit sig en del betänkliga uttryck. Alla dessa insatser är resultatet av en långsiktig planering av vårt bistånd från de första stapplande stegen i slutet av 1950-talet till de två miljarder som i dag anslås över biståndsbudgeten och av en medveten och i de flesta fall positivt inriktad aktivering av svensk neutralitetspolitik. Men det som har sagts från svensk sida vid FN:s extra generalförsamling i våras, vid befolkningskonferensen i Bukarest i somras och nu vid livsmedelskonferensen i Rom och i många andra sammanhang har varit löften om insatser utöver redan gjorda utfästelser. I varje fall har det uppfattats så, och jag antar att det också varit meningen att det skulle uppfattas på det sättet. Frågan är då: Vad har det blivit av de löftena? 160 miljoner som svar på FN:s generalsekreterares vädjan om bidrag till världsorganisationens katastrofoperationer, framgår det av statsrådets svar i dag. Det är bra. Men det betyder faktiskt inte att det svenska folkhushållet behövt punga ut med en enda krona utöver vad vi redan satt in i våra långsiktiga program. De 160 miljoner kronorna, som säkert gör nytta, är ändå bara en omdisponering av redan beviljade medel. 51 Anta att vi får den här frågan från någon, hemma eller ute: Hur mycket pengar har Sverige varit villigt att sätta in extra med anledning av att världen nu upplever den värsta hungerkatastrofen i historien? Då måste vårt svar, om det skall vara uppriktigt, bli: Tills vidare ingenting alls. Det är mot den här bakgrunden som dagens debatt skall föras. I våras skrev finansministern i sin kompletteringsproposition att han visserligen inte kunde förorda de höjningar av ordinarie biståndsanslag som hade behövts för att enprocentsmålet skulle uppnås vid utlovad tidpunkt, och det var mer än beklagligt. Men han sade också att han skulle komma tillbaka till riksdagen med förslag till anslag och finansieringssätt, om arbetet i FN med att sätta upp en särskild fond för de av oljekrisen speciellt hårt drabbade u-länderna ledde till resultat. Det viktigaste med det löftet, som riksdagen också senare anslöt sig till, var naturligtvis inte i och för sig anknytningen till en särskild FN fond. Det viktiga var att vi för sex månader sedan sade att Sverige är berett att under det här året göra en insats utöver den framlagda budgeten för att bistå de svältdrabbade människorna i fattigvärlden. Och det är om det löftet som jag nu har frågat biståndsministern. Vad blir det av det löftet? Vad kommer Sverige att göra? Det svar jag har fått i dag är ganska nedslående: Det blir tydligen ingenting alls. Ursäkten är att arbetet på den särskilda FN-fonden går trögt. Det är ingen bra ursäkt, fru Sigurdsen. Sveriges ansvar för människor som dör av svält får inte stå och falla med något speciellt FN-arrangemang. Jag beklagar att diskussionerna om den särskilda fonden i FN kört fast. Jag tycker ändå inte att vi skall ge upp hoppet. Jag tycker därför fortfarande att Sverige bör precisera sitt löfte i pengar. Det kan möjligen locka andra länder att göra detsamma och öka möjligheterna till att fonden kommer till stånd, med eller utan de stora ländernas medverkan. Fördröjningen kan motivera att det utlovade bidraget blir mindre än vad vi talade om i våras, att det som återstår upp till enprocentsnivån — Som vi var överens om att nå — satsas på andra FN-program. De pengar som hittills utlovats till FN:s mer kortsiktiga katastrofoperation kommer, som Gertrud Sigurdsen nyss sade, nästan uteslutande från oljeländerna. Här finns det alltså utrymme för större svenska bidrag. Vi kan också göra bilaterala insatser. Sådana är särskilt angelägna i länder som Indien och Bangladesh. Formen för våra insatser skall naturligtvis anpassas till vad som är mest ändamålsenligt. Det viktigaste är att hjälpen når ut och att den gör det snabbt. 75 000 ton spannmål av vårt överskott har utlovats. Det är inte särskilt generöst. Hälften svarar för övrigt mot redan tidigare gjorda utfästelser. Och ännu är närmare 300 000 ton av vårt överskott på totalt 1,5 miljoner ton osålt. Ju längre vi väntar, desto dyrare blir det att köpa och desto större är risken att den svenska spannmålen, som kan hjälpa hungrande Nr 122 människor att överleva, kommer att gå till helt andra ändamål. Torsdagen den Bland de tal som hållits från svensk sida med anledning av den ka 14 november 1974 tastrofsituation som u-länderna befinner sig i nämns i statsrådets var LL i dag fru Sigurdsens eget anförande inför generalförsamlingens ekono = Ang. u-landshjälmiska utskott. pen Där har fru Sigurdsen, efter att ha konstaterat att den särskilda fonden kanske inte kommer till stånd, i varje fall inte inom angiven tid, utlovat svenska insatser i andra multilaterala organ och direkt till de svenska s.k. programländerna. Vad betyder det? Är det fråga om insatser nu, för att i någon mån påverka prognoserna om miljontals svältdöda i år, eller gäller det en oviss framtid? Vi behöver ett svar på den frågan. För egen del har jag, herr talman, mycket svårt att se att Sverige skulle anse sig ha råd att ge pengar till ett slags FN-program men inte till ett annat, trots att ändamålet är detsamma. Eller har det kanske aldrig varit regeringens avsikt att ta riksdagsbeslutet från i våras på allvar? Jag hoppas, herr talman, för u-ländernas skull, att det är en förhastad tolkning.

Herr talman! Jag vill inleda mitt andra anförande här med att meddela att efter framställning från regeringen i Bangladesh har den svenska regeringen övervägt ytterligare leverans av vete till landet. Generalsekreteraren för världslivsmedelskonferensen har också särskilt vädjat om ytterligare livsmedel till Bangladesh. Mot denna bakgrund har regeringen i dag instruerat delegationen vid konferensen i Rom att framföra en svensk utfästelse om ytterligare 15 000 ton vete för omedelbar leverans till Bangladesh. Värdet av denna leverans kan beräknas till 18 miljoner kronor, och därmed kommer värdet av vårt totala bistånd till Bangladesh detta budgetår att uppgå till ca 127 miljoner kronor. Därav är ca 83 miljoner kronor direkt stöd till livsmedelsförsörjningen. Totalt uppgår veteleveranserna till Bangladesh till ca 43 000 ton. Herr Ullsten sade att vi har ett ansvar för de fattiga grupperna i uländerna och frågade om vi lever upp till detta ansvar. Jag tycker, herr Ullsten, att i jämförelse med många andra i-länder gör vi vad vi kan efter vår förmåga. Man kan naturligtvis i alla situationer säga att vi skulle kunna göra mer. Vid de internationella konferenser som jag deltagit i under året har jag i mina kontakter med andra länders representanter upplevt att när andra länder antingen skär ned sitt bistånd eller låter det vara oförändrat är Sverige ett av de få länder som ökar 3 sitt bistånd. Det tycker jag tyder på att vi är en nation som känner ansvar för u-länderna. Det är riktigt som herr Ullsten säger att de 160 miljoner kronorna inte är något extra utöver vad som beslutades i våras; det är omdisponeringar. Men det är ju också så att vi inom ramen för budgeten har ett anslag för katastrofbistånd, och det är i stor utsträckning från detta anslag som vi har kunnat göra de här extra utbetalningarna antingen i form av ekonomiska bidrag eller — som det ofta varit under senare tid —- i form av spannmål. Sedan hänvisade herr Ullsten till riksdagens beslut i våras och vad som sades då. Jag har mycket noga läst — både då och nu — riksdagens beslut och vad som står i finansutskottets betänkande. Det är uppknutet i första hand till den fond som vi då förväntade oss skulle bli en realitet till den 1 januari, FN:s särskilda fond. Vi har från svensk sida aktivt arbetat för att denna fond skulle komma till stånd. Vi gjorde det både under sommarens sammanträde med FN:s ekonomiska och sociala råd och under höstens utskottsarbete inom FN. Det tillsattes en särskild kommitté på ett antal personer för att förbereda fondens konstruktion och inriktning. Kommittén har haft ett flertal sammanträden. Senast vid sammanträdet med FN:s ekonomiska och sociala råd den 23 oktober behandlades frågan om den här fonden. Då meddelade emellertid exempelvis Frankrike, Förbundsrepubliken Tyskland, Storbritannien, Canada och Förenta staterna mer eller mindre uttryckligt att de inte avsåg att lämna bidrag till fonden. Det fördes inte någon sakdebatt i detta sammanhang, utan den skulle äga rum vid frågans behandling i generalförsamlingen. Enligt de informationer som jag har fått kommer resolutionen från FN:s ekonomiska och sociala råd upp till behandling i generalförsamlingen möjligen redan i slutet av nästa vecka. Jag vill därför säga som herr Ullsten gjorde i sitt inlägg: Vi skall inte ännu ge upp hoppet om den här fonden. När det sägs att Sverige skall anslå medel till fonden måste jag invända, att jag tycker att det vore mer eller mindre oansvarigt av regeringen, om vi innan vi vet om fonden blir av anslog pengar till den. Det är ju inte meningen att det bara skall vara en svensk fond, det måste komma till bidrag från ytterligare länder. Herr Ullsten tar så upp det som behandlas vid världslivsmedelskonferensen i Rom. Också där förs det diskussioner om en eventuell fond för jordbruksutveckling. Med tanke på riksdagens uttalanden och beslut i våras anser jag att det är viktigt att vi följer upp vad som händer inom FN när det gäller den särskilda fonden, men kanske också vad det blir av världslivsmedelskonferensen, innan vi fattar några beslut. Jag vill också i det här sammanhanget erinra om att när riksdagen i våras diskuterade den här frågan och regeringen sade att man skulle återkomma betonades det mycket starkt i finansutskottets betänkande att det då också måste bli fråga om en inkomstförstärkning i motsvarande del. Jag hörde inte att herr Ullsten sade hur han skulle skaffa de pengar som skulle anslås till den särskilda fonden. Nr 122 Så har vi frågan om spannmålsöverskottet. Vi vet i dag inte exakt — Torsdagen den hur stor del av spannmålsöverskottet som är tillgänglig. Den uppskattning 14 november 1974 som Svensk spannmålshandel gör är 300 000 ton. Det här vetet finns emellertid hos jordbrukarna, hos spannmålsproducenterna, som till stor Ang. u-landshjäldel sköter lagringen. pen Man anför också från Svensk spannmålshandel att man först omkring den 1 april vet hur mycket som finns i lager. När det gäller prissättningen på vetet förhåller det sig nämligen så, att ett inlösenpris fastställs före skörden och gäller från den 1 april påföljande år. Ett annat inlösenpris gäller före den 1 april, och det är lägst omedelbart efter skörden och stiger fram till den 1 april. Siffrorna är alltså ganska osäkra. Nu har jag angivit hur mycket vi ytterligare kommer att ge till Bangladesh. Det pågår fortfarande förhandlingar när det gäller Indien, och det är möjligt att det kan bli nödvändigt med ytterligare påslag av det spannmålsöverskott som finns. Till slut, herr Ullsten, vill jag med bestämdhet hävda att regeringen har tagit vårriksdagens beslut på allvar.

Herr talman! Statsrådet Sigurdsen säger att enligt hennes mening har regeringen tagit riksdagens beslut från i våras på allvar. Det beslutet måste rimligen fattas så, att Sverige var berett att satsa omkring 500 miljoner kronor under det här budgetåret därför att världen befinner sig i en extraordinärt svår situation. Men det var inte fråga om att använda det ganska blygsamma — i varje fall i dagens situation — katastrofanslag som finns. Det var fråga om att göra en mycket stor extrainsats alldeles vid sidan om det vi tidigare hade planerat, och bakgrunden var ganska självklar: världen har aldrig tidigare i historien upplevt en hungerkatastrof av den omfattning som vi nu bevittnar. Då är det ett ganska futtigt besked vi får, när statsrådet nu säger att regeringen i dag har beslutat anslå ytterligare 18 miljoner kronor för spannmålsleveranser till Bangladesh. Det är alldeles utmärkt att man gör det, och jag vill på inget sätt förringa den insatsen. Men jag föreställer mig att det här är fråga om pengar inom tidigare beviljade anslag. Kvar står alltså behovet av en stor extraordinär insats från Sverige motiverad av att situationen är allvarlig och att Sverige har råd. Det finns en viss risk, herr talman, att den här debatten om vad Sverige skall göra, inför den situation vi nu har beskrivit, kommer att hamna i en diskussion om fonder, riksdagsbeslut och andra formaliteter. Det är faktiskt inte det det handlar om, utan det handlar om-att göra en rejäl insats i en situation som är fruktansvärt allvarlig. Då kan man t.ex. inte hänga upp sig på FN:s särskilda fond. Vi kunde göra det om det var vår enda kanal att nå ut till de fattiga människorna, men det är det inte. FN har andra program. Vi har nämnt den kortsiktiga kata SS strofoperationen. Sverige har egna programländer; vi kan göra direkta insatser för dem. Frågan är alltså fortfarande: Finns det hos regeringen en politisk vilja att leva upp till det ansvar som Sverige har i den situation vi befinner oss i? Jag måste säga att därvidlag är ändå inte i och för sig det viktiga vad riksdagen sade eller inte sade. Kravet på de stora extrainsatserna har uppenbart stöd av det riksdagsbeslut som fattades. Men även om riksdagen då hade sagt någonting helt annat, så skulle det ändå varit motiverat att nu kräva stora ansträngningar på grund av hungerkatastrofen. Slutsatsen av vad statsrådet sade i dag måste tyvärr bli att någon sådan insats blir det inte — och det beklagar jag.

Herr talman! I sitt första inlägg talade herr Ullsten mycket om Sveriges ansvar. Han ställde i slutet av anförandet en fråga till mig, om jag tyckte att regeringen verkligen har tagit riksdagens beslut på allvar, och det svarade jag ja på. Sedan tycker jag att herr Ullsten inte är konsekvent i sitt andra anförande, när han säger att det inte är så viktigt vad riksdagen sade eller inte sade. För mig är de beslut som riksdagen har fattat mycket viktiga och angelägna, och de skall efterlevas. Herr Ullsten tolkar riksdagsbeslutet så att Sverige vore berett att satsa 500 miljoner kronor under alla förhållanden, men jag kan inte tolka riksdagens beslut så. Jag vill läsa in vad som står i finansutskottets betänkande nr 25 år 1974: ”Enligt propositionen förutsätts att när man inom FN når fram till en lösning av de problem som uppstår för u-länderna på grund av oljekrisen, bör också Sverige solidariskt göra sin insats. Finansutskottet förutsätter att när en sådan samlande lösning uppnås, regeringen fullföljer sin i propositionen anförda mening och jämväl lämnar förslag till finansieringen härav.” Det är för mig riksdagens beslut. Jag tycker alltså, herr Ullsten, att det är viktigt vad riksdagen har sagt.

Herr talman! När jag sade att jag inte tyckte att det väsentliga var vad riksdagen hade sagt eller inte sagt i våras, så var det därför att jag menade att även om riksdagen då inte hade insett Sveriges ansvar, behovet av stora insatser från Sverige i en allvarlig hungerkris, så borde vi i alla fall nu ha krävt att de insatserna gjordes. Men nu har riksdagen sagt i våras att vi skall göra en sådan här insats. Regeringen och en enig riksdag har sagt att Sverige har råd och möjligheter att ge bidrag i storleksordningen 500 miljoner kronor. Man diskuterade då ett speciellt FN-arrangemang, som nu eventuellt inte kommer till stånd. Om det är så att statsrådet Sigurdsen tycker att det är väldigt viktigt att man följer upp vad riksdagen säger måste det också vara en Nr 122 uppgift för statsrådet och för regeringen i övrigt att tolka innebörden Torsdagen den i det riksdagen sagt. Och innebörden är att vi skall göra en sådan här 14.november.1974 insats inte för en speciell fonds skull utan för de människor som dör av svält. Det finns andra möjligheter att göra dessa insatser vid sidan Ang. det svenska av den här fonden. stödet till ett skogsindustriprojekt Överläggningen var härmed slutad. i Nordvietnam

Herr talman! Herr Hernelius har i interpellation angående det svenska stödet till ett skogsindustriprojekt i Demokratiska republiken Vietnam ställt följande tre frågor till mig: 1. Borde icke riksdagen med hänsyn till skogsprojektets storleksordning och risktagandena i samband med investeringen i Nordvietnam ha underställts innehållet i avtalet innan detsamma gjordes definitivt? 2. Anser icke statsrådet att ett belopp av denna storleksordning och denna karaktär till ett enda land, vilket därjämte erhåller mycket betydande belopp från andra länder, är ägnat att ge intryck av obalans i den svenska biståndspolitiken? 3. Anser icke statsrådet att vår biståndspolitik, för att få stöd av så bred opinion som möjligt, bör utformas så att rimlig balans eftersträvas mellan olika mottagarländer och olika former av bistånd under iakttagande av bl.a. behovsprincipen? Den första frågan synes gälla dels huruvida regeringen gjort vad på den ankommer för att inhämta riksdagens godkännande av den svenska insatsen i skogsindustriprojektet i DRV, dels om riksdagen på tillfredsställande sätt fått information om denna insats. Riksdagen har genom bifall till statsverkspropositionen år 1972 godkänt att regeringen sammanlagt för fem framförliggande budgetår får göra bilaterala biståndsutfästelser till ett belopp som utöver ingående reservationer svarar mot fyra gånger det bilaterala anslaget för det löpande budgetåret. Detta riksdagsbeslut avser att ge regeringen möjlighet att göra utfästelser för så många budgetår som det tar att genomföra större biståndsprojekt. Som sådana kan jag nämna CADU i Etiopien, det stora familjeplaneringsprojektet i Indien och ett rörbrunnsprojekt i Bangladesh. Med stöd av detta riksdagsbeslut har regeringen bemyndigande att under innevarande budgetår göra biståndsutfästelser till ett sammanlagt belopp av mer än 5 miljarder kronor för perioden 1974 79. Regeringen har genomgående behandlat biståndet till DRV på samma sätt som biståndet till andra mottagarländer. Avtalet med DRV om skogs 37 industriprojektet samt övriga biståndsutfästelser som gjorts avseende de aktuella budgetåren faller gott och väl inom de finansiella ramar som riksdagen fastställt. Det är givetvis helt riktigt att det här är fråga om en mycket omfattande biståndsinsats. Man bör emellertid hålla i minnet att den sammanlagda kostnaden skall fördelas på fem år. Sveriges bidrag till skogsindustriprojektet kommer inte under något år att kräva större resurser än vad riksdagen godkänt för DRV-biståndet under innevarande budgetår. Skogsindustriprojektet anmäldes första gången för riksdagen i 1972 års statsverksproposition och har sedan behandlats i efterföljande statsverkspropositioner. Utrikesutskottet har informerats om projektet och fick senast under våren en utförlig föredragning, inte minst om de problem som ansågs förknippade med insatsen. Den av regeringen tillsatta förhandlingsdelegationen, i vilken också svenska skogsexperter ingick, konstaterade efter genomförda förhandlingar att dessa problem lösts så att man kunde rekommendera att avtal med DRV ingicks om skogsprojektet. Regeringen fattade sitt beslut på grundval av framställning från en enig SIDA-styrelse. Satsningen på skogsindustriprojektet har inte skapat någon obalans i svensk biståndspolitik. Detta projekt har ju i sig inte medfört någon ökning av biståndet till DRV. Vad som skett är att en stor del av tillgängliga biståndsmedel för detta krigshärjade land under fyra fem år framåt bundits till just detta projekt. Om frågorna om obalans syftar på det totala svenska biståndet till DRV vill jag framhålla att detta i enlighet med riksdagens beslut i år uppgår till ca 8 procent av våra biståndsanslag. Till skillnad från de flesta andra u-länder som vi har ett direkt samarbete med erhåller DRV så gott som inget stöd från de internationella organisationer genom vilka Sverige kanaliserar en betydande del av sitt bistånd. Vad som anförs beträffande behovsprincipen anser jag talar till förmån för ett betydande svenskt bistånd till DRV. Mätt i genomsnittsinkomst per person kan DRV jämställas med de 25 länder som FN betecknat som världens fattigaste. Efter många års krig har landet fått transportsystem, industri, skolor och sjukhus förstörda. Behovskriteriet kan anses tillfredsställt. Därtill kommer övertygelsen om att utvecklingssamarbete med DRV är i linje med de riktlinjer för svenskt bistånd som riksdagen antagit. Det stöder breda insatser till ekonomiska och sociala förbättringar för det vietnamesiska folket.

Herr talman! Låt mig först få tacka fru statsrådet Sigurdsen för svaret och för att det har lämnats i så god tid som fallet är. Avsikten med min interpellation har egentligen inte varit att nu få till stånd en konstitutionell debatt. Den prövningen hör hemma i ett annat sammanhang. Men inledningsvis vill jag i alla fall beröra några konstitutionella frågor, och jag gör det närmast med anledning av vad statsrådet säger i sitt svar på frågan om regeringen gjort vad på den Nr 122 ankommer för att inhämta riksdagens godkännande av den svenska in Torsdagen den satsen i skogsindustriprojektet i Nordvietnam, beräknad till närmare 800 14 november 1974 miljoner kronor. Statsrådet anser att allt är gott och väl och hänvisar till riksdagens Ang. det svenska uttalande 1972, enligt vilket riksdagen godkänt att regeringen för fem = stödet till ett framförliggande budgetår får göra bilaterala biståndsutfästelser för sam = skogsindustriprojekt lade åtaganden uppgående till högst fyra gånger anslaget för det löpande i Nordvietnam budgetåret. Dessa principer skulle gälla såväl gåvor som krediter. Med den fullmakten i sin hand, menar tydligen fru Sigurdsen, skulle rege ringen inte heller behöva tänka så mycket på riksdagen. Den har sagt Detta uttalande från 1972 är väl bekant. Det har sin upprinnelse i ett uttalande från statsutskottet — utlåtande nr 128 år 1968 — som tog sikte på biståndskrediter för längre perioder. År 1972 upphävdes skillnaden mellan gåvor och krediter och gavs ett vidgat bemyndigande, som statsrådet har tolkat så att regeringen skulle ha fullmakt att under innevarande budgetår göra biståndsutfästelser till ett sammanlagt belopp av mer än 5 miljarder kronor för perioden 1974 79. Ett riksdagsbeslut tar emellertid faktiskt inte över gällande grundlag. Enligt den grundlag som nu gäller är en sådan fullmakt och sådana utfästelser för framtiden icke möjliga. Det skall gärna erkännas att grundlagsbestämmelserna i fråga om finansmakten inte alltid har efterlevts, som redan grundlagberedningen påpekade. Utfästelser för några år framåt har faktiskt gjorts — jag tänker här t.ex. på vad som hänt beträffande tekniskt bistånd — men det av statsrådet nämnda beloppet 5 miljarder visar detta oaktat att hennes tolkning inte gärna är rimlig. Skulle en riksdag verkligen kunna binda kommande riksdagar på detta sätt och i sådan omfattning? Varje fullmakt, t.o.m. icke grundlagsenliga, måste ju tolkas med förstånd. Och om fru statsrådet nu tolkar riksdagens uttalande på det sätt som hon här gjort — och kanske med henne regeringen — så är det hög tid för riksdagen att pröva om sitt uttalande. En sådan prövning blir för övrigt ändå nödvändig i samband med nya grundlagens ikraftträdande. Först enligt den nya grundlagen får riksdagen formell möjlighet att anvisa anslag för annan tid än budgetåret. För utfästelser krävs enligt kommande grundlag riksdagens bemyndigande, och detta måste preciseras, och utfästelsen får icke vara så allmänt hållen som det omnämnda beslutet från 1972. Till vilken del det av statsrådet nämnda beloppet rörande maximum för utfästelsen — 5 miljarder - är konsumerat är dessutom omöjligt att kontrollera, även för en ledamot av utrikesutskottet, eftersom någon samlad redovisning av olika åtaganden i samband med olika projekt icke redovisats för utskottet. Redan detta innebär att den konstitutionella granskningen icke kan äga rum i en interpellationsdebatt som denna. Ej heller en annan intressant konstitutionell fråga kan mera ingående behandlas i en debatt av detta slag. Det gäller skyldigheten enligt grund ter. Även här föreligger en från grundlagen avvikande praxis under senare år. Hit hör dessutom ett i och för sig ganska självklart uttalande av utrikesutskottet i betänkandet 1973:3. Enligt detta uttalande avgör regeringen ensam under konstitutionellt ansvar vilka frågor som skall underställas riksdagen. Det är dock att märka att även den nya grundlagen förutsätter att internationell överenskommelse av större vikt icke får ingås utan riksdagens godkännande. Nog måste man väl säga att den överenskommelse det gäller i detta fall — den avser inemot 800 miljoner kronor av svenska gåvomedel — är av stor vikt och alltså borde ha underställts riksdagen redan nu, innan den nya grundlagen trädde i kraft. Är statsrådet och regeringen verkligen av annan mening? Anser man sig ha rättighet och möjlighet att träffa överenskommelser med främmande makt av sådan storleksordning —- överenskommelser som skall infrias av det svenska folket och beaktas av kommande riksdagar — utan att själva överenskommelsen bringas under riksdagens prövning? I sinom tid får man nog i så fall också ta det konstitutionella ansvaret härför. Men låt oss lämna de konstitutionella frågorna i detta sammanhang och se hur riksdagen i verkligheten har blivit informerad. Skogsindustriprojektet har anmälts för riksdagen, sägs det, i olika propositioner. Det är riktigt, men det har skett ytterst knapphändigt. Senast gjordes en sådan anmälan i propositionen 1974:1 i januari. Där redovisades hela projektet i ett stycke om elva rader på s. 54. Slutklämmen var att kalkylerna betecknats som osäkra men sannolikt kom ”att överstiga 500 miljoner kronor”. På grundval av dessa elva rader gjorde sedan utskottet sitt uttalande på s. 15 i betänkandet 1974:3, i vilket utskottet påpekade att den svenska insatsen i Vietnam skulle komma att ställa stora krav, delvis av principiellt nytt slag, på de i insatsen deltagande svenska parterna. Utskottet uttalade att förprojektering av insatsen beräknades vara genomförd inom kort, ”varefter slutgiltigt ställningstagande till genomförandet” borde göras. Utskottet föreslog därefter att riksdagen måtte godkänna de ”angivna riktlinjerna för bilateralt utvecklingssamarbete”. Mera var det inte. Det förelåg för övrigt, fogat till betänkandet, ett särskilt yttrande från moderat håll om att tidpunkten för definitivt ställningstagande icke var inne och att tillfredsställande garantier i ett antal redovisade frågor icke hade erhållits. Men när avtalet sedan i slutet av augusti undertecknades i Hanoi var det icke längre fråga om 500 miljoner kronor utan om 770 miljoner enbart för skogsprojektet. Kostnaderna för ett sjukhus — 70 miljoner kronor - kan lämnas därhän; om dessa pengar har inga delade meningar rått. Men på grundval av de få raderna i propositionen och den nämnda siffran 500 miljoner kronor ansåg sig tydligen regeringen berättigad att träffa avtal om inemot 800 miljoner kronor endast några månader senare. Varför denna brådska? Vilka utfästelser hade regeringen gett Nordvietnams regering utan att underrätta riksdagen? Vilken bundenhet förelåg? Måste inte en så knapphändig, ofullständig och bristande information till riksdagen i en fråga av denna storleksordning betecknas som skandalös? Interpellationssvaret ger även i övrigt anledning till flera frågetecken. Nr 122 Det heter att Sveriges bistånd till skogsindustriprojektet icke kommer Torsdagen den att under något år kräva större resurser än vad riksdagen godkänt för 14 november 1974 Nordvietnambiståndet under innevarande budgetår. Den uppgiften stämmer i varje fall icke med siffror som utskottet fått del av — låt vara Ang. det svenska att de är strängt förtroliga, fru statsråd. Men jag kan ju omnämna dem = stödet till ett på detta generella sätt. skogsindustriprojekt Rent märkligt är att statsrådet påstår att skogsprojektet ”ju i sig inte i Nordvietnam medfört någon ökning av biståndet till DRV. Vad som skett är att en stor del av tillgängliga biståndsmedel för detta krigshärjade land under fyra fem år framåt bundits till just detta projekt.” Orden ”tillgängliga biståndsmedel” kan väl inte tolkas på annat sätt än att regeringen på förhand bestämt sig för ett miljardbelopp till Nordvietnam under fem år under alla förhållanden — andra projekt än skogsprojektet kommer ju till. Skogsprojekt eller inte — pengarna skulle tydligen ges ut! Men då kommer återigen frågan: Vilken faktisk bundenhet har, utskottet och riksdagen ovetande, förelegat för regeringen? Vilka löften har getts? Det är riktigt att vi i utskottet under behandlingen av propositionen fick ta del av ett papper, en stencil. Det var ett enda blad, betecknat ”Strängt förtroligt”. Detta papper innehåller några siffror för år efter 1974. Jag kan inte röja dem på grund av deras hemliga karaktär. Utskottet kunde självfallet inte behandla det, eftersom det var ett papper av den arten att det inte kunde riksdagsbehandlas. Det lades därför bara till handlingarna. Jag vill nu fråga: När blev det skick och sed i svensk förvaltning och svensk konstitution att projekt skall underställas riksdagen på detta sätt? Med sådana stenciler? Och att denna information sedan skall kunna åberopas som information till riksdagen och utskottet i såväl tidningsartiklar som — om jag tolkar interpellationssvaret rätt - även däri? Här uppkommer också frågan om obalans eller inte i vår biståndsverksamhet. Varför har just Nordvietnam favoriserats på detta sätt? Nu säger fru Sigurdsen att det landet har så gott som inget stöd från de internationella organisationer genom vilka Sverige kanaliserar en betydande del av sitt bistånd. Det är nog riktigt, men i stället nämner man då inte att den ekonomiska hjälpen till DRV enligt uppgift i år kommer att uppgå till mellan 1 och 2 miljarder dollar — det mesta från kommunistländer. Behovskriteriet kan anses tillfredsställt, säger statsrådet. Men, herr talman, som världen ser ut i dag — jag hänvisar till föregående interpellationsdebatt — med massvält och massdöd, är då ett enstaka skogsindustriprojekt värt att så prioriteras från svensk sida? Hur mycket spannmål och livsmedel i övrigt, hur mycket utsäde och konstgödning hade icke kunnat anskaffas för dessa pengar? Nu säger någon — och detta med visst skäl — att en sådan jämförelse väl delvis är oberättigad. Man kunde ju inte förutse, när man förhandlade om detta projekt, exempelvis utvecklingen i Bangladesh, hungersnöden 61 i Sahara-bältet osv. Det är riktigt. Men ändå har påpekandet sitt berättigande därför att Sverige genom den träffade överenskommelsen har åsamkats en faktisk bundenhet för en betydande del av sina biståndsmedel under fem år framåt — en bundenhet som naturligtvis binder våra händer i förhållande till uppkommande behov av annat slag. Är det inte ganska groteskt, herr talman, att enligt SIDA:s petita för budgetåret 1975/76 Nordvietnam med 22,5 miljoner människor blir det näst största svenska mottagarlandet med 210 miljoner svenska kronor, näst efter Indien med 230 miljoner kronor till 548 miljoner invånare! Är inte dessa siffror nog för att man med rätta skall kunna tala om en obalans i vårt svenska bistånd? Sammanfattningsvis: Vilken bundenhet har förelegat för regeringen i förhållande till Nordvietnam? Har det bedrivits hemlig biståndspolitik? På Oskar II:s tid talades det om hemlig utrikespolitik. Har det nu gjorts utfästelser som aldrig redovisats för riksdagen? 1. Om det nu är så, att skogsprojektet i Nordvietnam är vår största biståndssatsning — och det tycks vara så — varför har då inte riksdagen fått en fyllig redovisning av projektet i hela dess vidd, innan överenskommelsen undertecknades? 2.

3. Om Sveriges kostnader för investeringen redan från januari till augusti hade stigit från över 500 miljoner kronor till inemot 800 miljoner kronor, varför redovisades då icke detta nya och mycket större belopp för riksdagen innan överenskommelse träffades? Varför har över huvud taget riksdagen fått så knapphändig information om detta skogsprojekt? Borde inte regeringen i eget intresse ha eftersträvat belysning och debatt i riksdagen? Och varför denna hast i augusti i Hanoi med avtalets undertecknande? Det talas ofta om nödvändigheten av att förankra u-hjälpen i folkmedvetandet, och jag tror det är riktigt att det måste vidtas kraftåtgärder i detta syfte. U-hjälpen är tyvärr inte populär inom stora delar av den svenska allmänheten. Ingen mindre än utrikesutskottets ordförande Arne Geijer med sin stora erfarenhet från arbetarrörelsen har ofta vittnat om det. Men är inte regeringens agerande i denna fråga ett exempel på hur man försvårar upplysning om nödvändigheten av u-hjälpen i stället för att främja den, hur man skadar u-hjälpen i stället för att gagna den?

Herr talman! Herr Hernelius säger att han inte närmare skall ta upp en diskussion om de konstitutionella frågorna i regeringens handläggande av skogsindustriprojektet. Jag skall inte heller göra det. Jag har i mitt Nr 122 svar till herr Hernelius redovisat vilken tolkning regeringen gör av riks Torsdagen den dagens beslut. Det står naturligtvis riksdagen fritt att ta upp denna fråga 14 november 1974 till prövning för att klargöra om regeringens tolkning är riktig. ANN Herr Hernelius säger att informationen om det här projektet har varit — Ang. det svenska ytterst knapphändig. Jag har sagt i mitt svar — och det har herr Hernelius = stödet till ett också noterat — att det första gången anmäldes i statsverkspropositionen = skogsindustriprojekt 1972 och sedan har tagits upp i de efterföljande propositionerna. Ut — i Nordvietnam rikesutskottet fick under våren en utförlig föredragning inte minst av de problem som man anser vara förknippade med denna insats. Jag vill klart understryka — och vare sig regeringen i Sverige eller i Nordvietnam har sagt något annat — att det är ett stort projekt och att det fortfarande kan uppstå problem även om projektet nu har påbörjats, Några dagar efter det att avtalet hade undertecknats tillställdes utrikesutskottets ledamöter en mycket utförlig information om projektet. Självfallet skall så mycket information som möjligt lämnas även framgent om detta projekt, som jag håller med herr Hernelius om är stort. Herr Hernelius tar sedan upp kostnadsfrågan och säger att det inte rör sig om 500 miljoner kronor, som det sades under riksdagsdebatten i våras. Om jag minns den debatten och de uttalanden som gjordes där rätt var man mycket väl medveten om att det kunde vara fråga om inte bara en kostnad på 500 miljoner kronor. Jag vill påpeka att i den kostnad som har angivits för projektet är också inbegripet ungefär 150 miljoner kronor för eventuella prisstegringar. Det bör noteras. Herr Hernelius tycks sitta inne med hemliga uppgifter inte bara från utrikesdepartementet i Stockholm utan även från DRV. Han säger att DRV får ekonomisk hjälp från många andra länder. Vi förstår att landet får ekonomisk hjälp inte bara från Sverige, men jag fick den uppfattningen att herr Hernelius vet mycket mer än vad den svenska regeringen vet om de ekonomiska och andra bidrag som DRV får. Är detta en riktig prioritering, frågar herr Hernelius. Jag vill peka på de riktlinjer för den svenska biståndspolitiken som riksdagen har antagit. Det är i första hand mottagarländernas prioriteringar som är utslagsgivande för den hjälp som Sverige skall ge. Sedan riksdagen fastställt ramarna för det utvecklingssamarbete som vi skall ha, inleds en dialog med mottagarlandet. Mottagaren anger därvid sina prioriteringar. I många fall kan mottagarlandet komma med förslag till hjälp, för vilken vi inte har kunnande eller kapacitet. Men när vi har erforderligt kunnande och erforderlig kapacitet tycker vi att det är riktigt att mottagarlandet självt anger prioriteringar när det gäller hjälpens utformning. Man får av herr Hernelius” anförande nästan uppfattningen att vårt utvecklingssamarbete med DRV skulle vara upplagt på något annat sätt än när det gäller de andra mottagarländerna. Vi har tio s.k. programländer, och utvecklingssamarbetet med DRV sker på precis samma sätt som med alla andra mottagarländer. Herr Hernelius frågar: Varför denna brådska? Jag vet inte om det kan 63 anses vara någon brådska när det är fråga om ett projekt som har förberetts i ungefär tre år. Ju längre tiden gått desto större hade kostnadsökningarna för projektet blivit, och något sådant tror jag inte att herr Hernelius skulle vara intresserad av. Herr Hernelius talade vidare om obalans. Jag vill understryka vad jag sade i mitt inledningsanförande: Hjälpen till DRV uppgår till ungefär 8 procent av vårt totala bistånd. Jag kan inte förstå att det innebär någon obalans. Jag kan inte frita mig från känslan av att herr Hernelius ytterst har politiska motiv; ett bistånd till Nordvietnam överensstämmer inte med de principer för bistånd som herr Hernelius och moderata samlingspartiet har. Herr Hernelius ställde i slutet av sitt anförande en del frågor om, som han sade, några oklarheter som har diskuterats i pressen. Det gällde bl.a. tillgången på råvaror. Man har från DRV:s sida gått oss mycket långt till mötes för att tillförsäkra projektet en tillfredsställande råvarubas. Det sker genom ett omfattande skogsplanteringsprogram. Man beräknar att vara helt självförsörjande i fråga om skogsråvaror några år efter det att den första pappersmaskinen tagits i bruk. Samtidigt avser man att öka andelen lövoch barrskog i råvarubasen på bekostnad av den mindre lönsamma bambun. Jag har i intervjuer med en av de representanter för näringslivet som ingår i den projekteringsgrupp som skall förbereda utbyggnaden av denna skogsindustriproduktion sett precis samma uttalande som jag här gör, han ser med tillfredsställelse på möjligheterna att förse projektet med råvaror. Herr Hernelius berörde vidare frågan om möjligheterna att inom Nordvietnam klara transporterna. En inte obetydlig del av projektet utgörs av utrustning för nybyggnad och förbättringar av det vägnät som behövs för förbindelser i första hand mellan Haiphong och fabriksplatsen. Jag vågar i detta sammanhang påstå att vietnameserna säkerligen under kriget lärde sig en hel del om transporter. Sedan till den fråga som också figurerat i moderat press att vi skulle ställa människor som är svedjejordbrukare utan arbete. Man har sagt att det skulle gälla ungefär 100 000 människor. Det har klart angivits att vid beräkningarna av tillgången på råvaror har man tagit hänsyn till behovet hos de människor det kan bli fråga om. I och för sig tycker jag inte att inställningen från Vietnams sida att ett primitivt svedjejordbruk måste ge vika för en industrialiseringsprocess är onaturlig. Vi har ju heller inte, herr Hernelius, något svedjebruk i ett utvecklat land som Sverige. Därmed tror jag att jag har svarat på de frågor som herr Hernelius ställde i slutet av sitt inlägg. Jag vill slutligen ännu en gång säga att jag i första hand upplever detta såsom en politisk manifestation från herr Hernelius” sida, en manifestation mot de av riksdagen själv fastställda principerna för vårt val av programländer.